Herr talman! ”Åtstramningar på grund av det kärva ekonomiska läge som vårt land befinner sig i får inte gå ut över de svaga i samhället.” Så brukar det sägas, även om bedömningarna varierar i fråga om var gränsen går mellan svaga och mer gynnade medborgare. När vi talar om ”samhället” i detta sammanhang blir det tyvärr ofta så att vi närsynt ser oss omkring enbart i vårt eget land, att vi bara tänker på olika grupper bland det fåtal miljoner människor som är Sveriges befolkning. Men vi bör akta oss noga för att bli så nationellt egoistiska att vi glömmer bort de verkligt svaga och fattiga på vår jord. Det finns hundratals miljoner människor för vilka svält och undernäring är en fruktansvärd realitet och en till synes ofrånkomlig del av vardagen. Det finns människor för vilka exempelvis vatten — en vara som vi slösar med hur som helst — kan betyda skillnaden mellan liv och död. Vi får inte glömma de miljontals barn som aldrig får chansen att gå i en skola och som därför aldrig kan känna att de uppnår ett acceptabelt människovärde. Vi får inte glömma de sjuka och handikappade, som inte kan få den enklaste vård därför att alla resurser saknas i deras eget land, eller de miljoner flyktingar som till alla andra lidanden också måste lägga det att det.o.m. saknar ett land som de kan kalla sitt eget. Tyvärr får man allt emellanåt höra att människor nämner biståndsanslagen som den del av budgeten där det kan göras besparingar. Det är korttänkt egoism som dikterar sådana yttranden. Dess bättre har sådana tankar inte fått slå rot i utrikesutskottet eller — hoppas jag — i riksdagen som helhet. De meningsskiljaktigheter som går igen i reservationerna rör sig ju huvudsakligen om olika bedömningar i prioriteringarna av olika anslagsposter. Jag vill redan nu, herr talman, som representant för folkpartiet yrka bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande nr 20 i dess helhet. Utskottets ordförande har ju berört de flesta reservationerna, och där han har gett uttryck för utskottsmajoritetens uppfattning instämmer jag med honom. Jag vill därför endast gå in på några få enskilda reservationer. I reservation nr 13, som bygger på den socialdemokratiska motionen 1133, yrkandet 15, beträffande rubriken Särskilda program, vill man pruta 45 milj.kr. i propositionens förslag — detta trots att regeringen redan prutat 25 milj.kr. i förslaget i SIDA:s petita. Anslaget Särskilda program används ju till s.k. ämnesinriktad verksamhet i samarbete med FN:s fackorganisationer och andra liknande organisationer. Eftersom detta närmast får betraktas som ett komplement till SIDA:s landprogrammerade verksamhet har anslaget rätt stor betydelse och kan få ännu större betydelse allteftersom förändringar sker beträffande länderprogrammen. Även förra året hade utskottet att behandla ett förslag liknande det som nu framförts av reservanterna, men det avstyrktes av utskottet och avslogs sedan av kammaren med motiveringen att den ämnesinriktade verksamheten tillgodosåg väsentliga ändamål. Utskottet gör ingen annan bedömning i år och tillstyrker därför propositionens förslag om höjning av anslaget från nuvarande 175 milj.kr. till 195 milj.kr. för nästa budgetår. Motionärernas motivering för sänkning av anslaget Särskilda program förefaller svag, och man får närmast en känsla av att det här anslaget fått bli det som skulle släppa till medel för att man skulle uppnå balans i de förslag till ökade anslag för andra ändamål som framförts i samma motion. Så ett par ord om reservation nr 4, som bygger på och motiveras av den moderata motionen 1127. Man kan ha en viss förståelse för motionärernas och reservanternas åsikt, att viss restriktivitet bör iakttas då det gäller bistånd till länder som befinner sig i angreppskrig och liknande situationer. Men samtidigt måste man hålla isär biståndspolitiken och den utrikespolitik som har till uppgift att väga och bedöma politiska företeelser i mottagarländerna och deras övriga utrikeseller inrikespolitiska handlande — detta i varje fall så länge nuvarande normer för vår biståndspolitik är gällande. Förra året aktualiserade riksdagen en översyn av det bilaterala biståndets fördelning och innehåll. Regeringen har i överensstämmelse med detta gett SIDA i uppdrag att inkomma med material som belyser utvecklingen i programländerna. Utskottets majoritet har därför ansett det vara riktigt att avvakta SIDA:s rapport och regeringens bedömning av resultatet. Folkpartiet står helt bakom detta uttalande. Jag vill också gå in på avsnittet Stöd till enskilda organisationers verksamhet. Den uppräkning med 15 milj.kr. som görs i propositionen är mycket väl motiverad, och den har inte heller mött något motstånd i utskottet. Den successiva ökning av detta anslag som skett under senare år har ganska väl anpassats efter de aktuella organisationernas behov och verksamhet i en rad u-länder. Det tycks alltmer stå klart för en intresserad allmänhet att de medel som slussas genom frivilligorganisationerna är väl använda pengar. Detta sagt om alla dessa organisationer och utan att jag därmed gör någon gradering. Sedan är det ju rätt naturligt att resultaten varierar något beroende på att det råder olika förhållanden i olika länder, förhållanden som kan underlätta eller försvåra genomförandet av olika projekt. Men som helhet är resultaten enligt min mening glädjande. Det är därför förvånande att vpk i motionen 1625 — som jag ser det — underförstått söker misstänkliggöra en del av frivilligorganisationerna genom att föreslå att detta anslag på sikt skall styras över till den biståndsverksamhet som bedrivs i fackliga eller liknande organisationers regi. Bakom frivilligorganisationerna ligger ju i allmänhet ett starkt socialt engagemang. Detta yttrar sig också på det sättet att organisationerna själva svarar för 20 20 av de kostnader som de olika projekten belöper sig på. Eftersom dessa pengar samlas in bland medlemmarna — f. ö. av deras redan beskattade inkomster — ligger det i sakens natur att man söker uppnå bästa möjliga resultat för pengarna. Detsamma blir ju då också förhållandet med de medel som SIDA anslår till organisationerna. Om det skulle vara så att någon av dem misskötte sig är jag övertygad om att SIDA med det snaraste skulle ta itu med ett sådant förhållande. I stället tycks det ju vara så, att SIDA har visats ett mycket stort förtroende för det arbete som ute på fältet utförs av organisationernas volontärer eller andra arbetare inom projekten. Även propositionen innehåller ju ett erkännande av denna verksamhet. Personligen känner jag bäst till missionernas arbete, och jag kan garantera att där — om någonstans — når medlen fram till de allra fattigaste i de samhällen som det gäller. Det är ju de mest behövande som i första hand skall hjälpas. Det engagemang som vpk brukar visa för de allra fattigaste — ett engagemang som jag faktiskt tror är äkta — borde i stället leda till att frivilligorganisationerna på allt sätt, också av vpk, uppmuntrades i sin verksamhet. Omständigheterna har gjort att jag vid vissa tillfällen haft möjlighet att se hur en del av dessa organisationer, i första hand missionerna, arbetat och arbetar. I all hast och mycket koncentrerat vill jag peka på ett projekt som jag nyligen hade i uppdrag att besöka och utvärdera. Det gällde Pingstmissionens u-landshjälps fiskeriprojekt med tillhörande delprojekt på ön Bhola i Bangladesh. För detta projekt har SIDA anslagit ca 3 milj.kr., och missionen i fråga har alltså själv bidragit med ca 600 000 kr. Projektet startades för knappt tre år sedan och var egentligen en uppföljning av tidigare engagemang efter den svåra tyfon som drabbade Bangladesh 1970 och som krävde mer än en halv miljon människors liv. En hjälpåtgärd var att man byggde ett barnhem och startade en yrkesskola. Samarbetet med landets myndigheter gick mycket bra, och förslag om ett fiskeriprojekt framställdes. Jag vill understryka att det är de allra fattigaste som hela tiden har stått i centrum för intresset från missionen i fråga. Inga som helst politiska bedömningar har gjorts i det hänseendet. Det är väl ändå en aning cyniskt att låta bli att hjälpa de människor som befinner sig i nöd bara därför att de råkar lyda under en regim av det ena eller det andra slaget. Eftersom jag i viss mån var inkopplad i förarbetet vid den tidpunkt då fiskeriprojektet skulle påbörjas var det med stor spänning som jag såg fram emot att få göra en utvärdering av detsamma. Jag är fullständigt objektiv då jag säger att resultatet blev mycket bättre än jag hade vågat hoppas. Jag styrktes i denna uppfattning såväl av SIDA:s personal i landet som av de nationella myndigheter som jag hade livlig kontakt med. Som illustration till vad jag har sagt vill jag nämna följande. De 26 fiskare från orten Raddaballov som från början hade anställts vid det lilla projektet hade under denna korta tid lärt sig att helt på egen hand klara av ett motoriserat fiske med båtar som var litet större än de själva var vana vid. De hade ingen erfarenhet av motorer då de började arbeta inom projektet, och rakt ingen tidigare erfarenhet av det fiske med partrål som de nu bedrev med framgång. Deras årsinkomster hade mer än tredubblats under den tid som gått sedan projektet startades. De hade bildat ett eget kooperativ, i vilket de valt en styrelse och en ordförande. I samarbete med svenskarna hade de beslutat sig för att av sina inkomster från varje fångstresa skjuta till ett litet sparkapital. Snart har de möjligheter att skaffa sig egna båtar, och det är mycket ovanligt eftersom de flesta fiskare normalt är i händerna på båtägande affärsmän på land. Vid samtal med fiskarna fann jag det påfallande med vilken optimism de såg framtiden an, trots den stora fattigdom som annars är rådande i dessa trakter. Till detta bör läggas att dessa fiskare för ett par år sedan var analfabeter och att i dag alla kan läsa och skriva — detta tack vare att till fiskeriprojektet knöts redan från början en undervisning av enkelt slag i syfte att höja de infödda medarbetarnas standard och människovärde. Och det var inte bara dessa som hade lärt sig läsa. Alfabetiseringsverksamheten har spritt sig som ringar på vattnet. I dag finns på ön Bhola, i projektets regi, 24 skolor för vuxna och 28 skolor för barn med sammanlagt ca 1 000 elever. Detta är fantastiskt, enligt min mening, om man betänker att allt detta sker inom ett av de allra fattigaste distrikten i ett av världens fattigaste länder. Det sker inom ett område där för bara några år sedan myndigheterna uppgav att läskunnigheten var så låg som 2 96. Men det är inte bara detta som blivit resultatet av SIDA-pengarna till fiskeriprojektet. På hälsovårdssidan har också startats en del andra aktiviteter av de svenska anställda och deras anhöriga. Som exempel kan jag nämna: Redan ”etablerade” bybarnmorskor fick gå igenom treveckorskurser där inte minst hygienen fick en framträdande plats — detta för att man om möjligt skulle kunna bromsa den stora barnadödligheten vid förlossningar och senare. Efter kursen erhöll barnmorskorna var sin väska innehållande en del enkla hjälpmedel, som t.ex. ett plastskynke, för att barnaföderskan skulle slippa ligga direkt på jordgolvet, vilket annars inte är alltför ovanligt. En sax för att klippa av navelsträngen med var en nyhet för de flesta av dem, som tidigare varit vana vid att använda t.ex. samma skära som vanligtvis kom till användning ute på fälten. Som ett annat led i samma arbete hade anställts ett par inföddda sjuksköterskor, som undervisade en del unga kvinnor, vilka i sin tur ute i byarna instruerade blivande mödrar eller småbarnsmammor i en efter förhållandena anpassad näringslära. Och naturligtvis kom hygienen in också här på ett markant sätt. Låt mig slutligen också nämna en verksamhet speciellt inriktad på kvinnorna inom distriktet. Redan från projektets början startades en undervisning i jutetillverkning, varvid man knöt an till en yrkeskunnighet, som redan finns på många håll i landet. Bland dessa fattiga fiskarhustrur eller andra kvinnor i trakten verkade det finnas något av en tröskel, som det till en början var svårt att komma över, då de skulle lämna sin undanskuffade plats för att själva producera någonting. Några djärva började emellertid. Allteftersom de andra såg hur deras släktingar förkovrade sig i sitt yrke och förtjänade egna pengar växte intresset och därmed antalet som ville vara med. Dessa kvinnor har på denna korta tid gått igenom en förvandling som är häpnadsväckande. Vid mitt andra besök, för några veckor sedan, fanns det 65 medlemmar i det kooperativ som kvinnorna själva startat — naturligtvis med lämplig stöttning från svensk sida. De har utsett sin egen ordförande och har själva hand om såväl produktion som försäljning. Enligt min uppfattning är enbart denna höjning av dessa kvinnors standard och status väl värd hela det belopp som SIDA satsat på alla de delar av projektet som jag här mycket rapsodiskt har berört. Denna satsning på att höja kvinnornas standard och människovärde harmonierar också mycket väl med motivet bakom vpk-motionens förslag att också kvinnoorganisationer skall få räknas med som mottagare av anslag. En stor del av den resa jag nämnt gjorde jag i sällskap med vad man kan kalla en av de ledande verkscheferna i landet. Han underströk med eftertryck gång på gång hur mycket det betyder att frivilligorganisationer som denna har möjlighet att gå ned till de allra fattigaste och bistå dem. Fru talman! Jag har här tagit endast ett exempel. Jag vet att det kan mångfaldigas — man kan ge exempel från alla svenska frivilligorganisationers verksamhet över hela vår värld. Med detta vill jag sluta, och jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan i alla dess delar.

Fru talman! Händelseutvecklingen i södra Afrika har den senaste tiden såväl politiskt som ekonomiskt och militärt inneburit stora förändringar, som också bör få konsekvenser för biståndet från Sverige. Sydafrika har trappat upp sina militära angrepp på frontstaterna, särskilt under det senaste året i södra Angola med mycket häftiga upprepade bombningar. Detsamma gäller delar av Zambia. Den andra strategin från Sydafrikas sida är att försöka göra södra Afrikas fria stater ekonomiskt beroende av Sydafrika. I detta läge har frontstaterna samlat sig till ett försök till ekonomiskt samarbete sinsemellan för att minska beroendet av Sydafrika. Detta försök görs i ett svårt läge: ekonomin i många av staterna är till följd av torka — inte minst i Östafrika — utomordentligt dålig. Ändå har de nio frontstaterna samlat sig i Lusaka kring en deklaration med ett handlingsprogram för att minska det ekonomiska beroendet av Sydafrika. Detta handlingsprogram har en lång rad konkreta punkter. I det sammanhanget måste vi också se Zimbabwes frihet och självständighet. Politiskt, ekonomiskt och socialt är det en mycket stor framgång. Kriget är slut, återuppbyggnaden kan börja. Ekonomiskt samarbete kan då också börja mellan Zimbabwe och de andra frontstaterna. I detta läge är det viktigt att Sverige ökar sitt bistånd till frontstaterna och till befrielserörelserna och flyktingstödet i södra Afrika. Nu när frontstaterna gör konkreta försök att bli ekonomiskt oberoende av Sydafrika och när de har egna förslag färdiga, måste de kunna räkna med vår solidaritet. Det gäller dessutom krigshärjade länder, som Angola, eller länder som genomlever en utomordentligt djup ekonomisk kris, såsom Tanzania, som dessutom har drabbats av mycket svår missväxt. När det gäller frontstaterna och befrielserörelserna yrkar vi socialdemokrater högre belopp än vad regeringen har föreslagit, inemot 100 milj.kr. Den borgerliga majoritetens argumentering, framför allt beträffande Angola, är mycket egendomlig. Man säger att Angola inte behöver pengar, Angola har en bra betalningsbalans. Det är ett mycket svagt argument. Visserligen är det i och för sig riktigt att Angola har haft en hygglig betalningsbalans för något år sedan, men den är redan svagare. Men de biståndsramar som vi beslutar om här i riksdagen skall ju vara ett uttryck för vilken omfattning av biståndet som vi vill planera för inför framtiden. Även om Angola har en bättre betalningsbalans än en rad andra stater i Afrika som har direkt kris har Angola stora tekniska flaskhalsar. Man har mycket svårt att få i gång sin transportapparat sedan portugiserna lämnade i stort sett all förvaltning och försvann. Man har också stora flaskhalsar när det gäller hamnanläggningar och sjötrafik. Man har mycket stora svårigheter att klara transporterna för matförsörjningen. Man har behov av tekniskt bistånd, personalbistånd och liknande på nästan alla områden. Man har utomordentligt stora utvecklingsbehov i Angola. Därtill kommer att Angola nästa år skall besluta om en utvecklingsplan för landets framtid som också skall börja realiseras nästa år. Det är en utvecklingsplan som man tidigare inte haft och där man kraftigt prioriterar utbildning, hälsovård och jordbruk och där det verkligen borde finnas med ett högre svenskt bistånd, såsom vi har föreslagit. Detsamma gäller befrielserörelserna, SWAPO i Namibia och ANC i Sydafrika, samt stödet till flyktingarna. Nu kommer Namibia ännu mer i blickpunkten efter Zimbabwes frigörelse. Sydafrika kan ändå gå till nya aktioner för att försvåra SWAPO:s arbete. Vi bör därför öka vårt bistånd till SWAPO. Vi bör öka biståndet till ANC:s civila verksamhet också. En nyckelfråga för frontstaternas ekonomiska samarbete är, som de själva har framhävt i deklarationen i Lusaka, möjligheterna till regionalt samarbete när det gäller transporterna. Det är en helt avgörande fråga. Mycket av det ekonomiska oberoende man strävar efter kommer att stå och falla med om man kan bli transportmässigt oberoende eller mindre beroende av Sydafrika. På sikt kan Zimbabwes självständighet underlätta och vara viktig härvidlag, men i början kommer många svåra flaskhalsar att kvarstå när det gäller transporter i Zimbabwe, som måste repatriera flyktingar, som har ett i många fall sönderslaget vägnät och som inte kan räkna med andra länders hjälp så mycket till en början. Troligen finns det här ett fält för ett verkligt konstruktivt och fruktbart svenskt samarbete, om vi engagerar oss i en uppbyggnad av den regionala transportapparat och det regionala transportsamarbete som de nio frontstaterna nu föreslår i sitt handlingsprogram i Lusaka. Jag vill uppmana den svenska regeringen att ta sådana initiativ att man genom bistånd och samarbetsavtal, t.ex. av den typ som vi socialdemokrater har föreslagit, skall kunna gå in på transportområdet — och självfallet också på andra områden — för att stötta upp och ge hjälp till det handlingsprogram för ekonomiskt oberoende som de nio frontstaterna nu har gått ut med. Mycket av den diskussion vi har fört under utrikesdebatten och i någon mån också här i dag har gett en mycket dyster bild av utvecklingen i världen — på många håll en utveckling till det sämre. Men Zimbabwes frihet och självständighet är en av de få verkligt positiva händelserna på senare tid. Vi måste uttrycka vår beundran för och vår tacksamhet till de människor som har arbetat, lidit och dött för Zimbabwes frihet. Friheten är odelbar, och Zimbabwes frihet är viktig också för oss. Den nya staten Zimbabwe har många stora försörjningsproblem när det gäller att komma i gång som en självständig stat. Där måste Sverige hjälpa till — och vi är också överens om att Sverige skall göra det. På längre sikt kan Zimbabwe ha goda förutsättningar att utveckla en stark egenekonomi, men då måste man först brygga över de första årens startsvårigheter med ett mycket generöst bistånd. Landet står inför en akut kris när det gäller maten. Självständigheten kommer ett halvt år för sent. När befolkningen kommer att återvända till byarna är det för sent att skörda; det är helt omöjligt att rädda skörden i år i Zimbabwe. En skörd kommer därför i många delar av landet att gå till spillo. Till det skall då läggas att man nu har haft två år av svår torka och att man av majs, som i stora delar är basmaten och som ofta exporterats tidigare, har fått en skörd som ligger mellan 50 och 70 26 under det normala. Ett massivt bistånd måste alltså lämnas till Zimbabwe från Sverige och andra länder samt från de internationella biståndsgivarna, eftersom en skörd helt enkelt inte finns. Skall landet ha någon möjlighet till en bra start i självständigheten måste den maten komma som bistånd till Zimbabwe under det första året. Landets återuppbyggnad efter kriget är naturligtvis den andra stora prioriteringen. En miljon människor av sju miljoner i Zimbabwe har ryckts upp från sina byar och fått lämna sina hem. Långt över hälften av skolorna och sjukhusen är stängda eller förstörda. — Vägarna har vi redan talat om. Ett par hundra tusen flyktingar skall nu hem till sitt land och sina byar. De skall hem till ett land där i dag 20 20 av befolkningen lever i svår undernäring. Återuppbyggnadshjälpen är naturligtvis den andra stora akuta prioriteringen efter maten. När nu kriget upphört kommer inemot 60 000 soldater — vita och svarta — att lämna arméerna, avmobiliseras och bli civila. Det är bra. Men de behöver jobb när de kommer ut från barackerna. De 60 000 jobb som behövs bara för dem är ungefär lika mycket som en tredjedel av alla industrijobb som i dag finns i Zimbabwe. Därtill skall läggas de långt över 100 000 människor som direkt har blivit arbetslösa under krigets tid men som tidigare haft jobb, och därtill kommer naturligtvis hela den dolda arbetslösheten. Mugabe, den förste premiärministern i den nya staten, har lagt fram ett program där man säger att det behövs ungefär 60 000 industrijobb om året, om Zimbabwe skall ha en möjlighet att klara målet om full sysselsättning på längre sikt. Vi har ett ansvar för att ställa upp inför Zimbabwes självständighet med ett stort svenskt biståndsprogram. Den socialdemokratiska tidigare regeringen var en av de första som, för länge sedan, började ge ett stöd till befrielserörelserna ZANU och ZAPU i Zimbabwe. Nog knorrades det en del i början från borgerliga politiker av olika schatteringar när det stödet inleddes från svensk sida. Det är mot den bakgrunden bra att det nu finns en stor uppslutning i Sverige bakom den process som har lett fram till frihet och självständighet för Zimbabwe och bakom det svenska biståndet. Zimbabwes premiärminister Robert Mugabe har sagt så här vid självständighetsförklaringen: ”Om jag i går bekämpade dig som fiende, så har du i dag blivit en vän och en allierad med samma nationella intressen, lojalitet, rättigheter och skyldigheter som jag själv. Om du hatade mig i går så kan du i dag inte undvika den kärlek som binder dig till mig och mig till dig ——-- Hela världen ser på oss i dag. Det är sannerligen många länder i det internationella samfundet som förvånas över hur snabbt och oväntat vi gått från krig till fred. Vi har vunnit många länders goodwill och kan med tillförsikt vänta oss att få del av det tekniska och ekonomiska bistånd som det är möjligt för dem att ge oss.” Fru talman! Låt oss i Sverige ställa upp på denna vädjan från det fria Zimbabwe! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna 5, 6, 7 och 12.

Fru talman! Det är gott om dystra prognoser för 1980-talet och lätt att hemfalla åt en handlingsförlamande pessimism. Den säkerhetspolitiska situationen har förvärrats under de senaste åren. Kapprustningen tar allt större resurser i anspråk. På det ekonomiska planet står världen just nu inför större problem än någonsin tidigare under efterkrigstiden. Det är i en sådan situation stor risk att man runt om i den rika världen ser de redan ganska magra biståndsbudgetarna som en tänkbar besparingspost och uppfattar konkurrensen från lågprisländerna som ett hot som måste avvärjas med nya handelsrestriktioner. Solidariteten sitter, som Georg Åberg sade i sitt utmärkta anförande, alltid trångt när det kärvar i ekonomin. Men att tro att industriländernas kris kan lösas med mindre bistånd till och ökad isolering av utvecklingsländerna är fel — också från rent ekonomisk utgångspunkt. I stället är det så att rika och fattiga länder är starkt beroende av varandra. Detta ömsesidiga beroende i en alltmer komplex världsekonomi är i själva verket det mest karakteristiska i dagens internationella ekonomiska situation. Ökat samarbete i stället för mera av isolering mellan länderna är den enda vägen ur de svårigheter vi står inför. Vår u-landspolitik skall ses som en del av detta samarbete och måste därför också, mer än vad vi kanske har gjort tidigare, sättas in i sitt ekonomiska sammanhang. De problem som dominerar på det ekonomiska området när vi nu går in i 1980-talet kan naturligtvis beskrivas på många sätt.

De stora finansiella obalanserna till följd av industrivärldens beroende av oljeimport är inget nytt eller unikt. Det problemet har präglat den internationella ekonomin sedan krisen 1974-1975. Problemet löstes den gången dä ör att tillräckligt många länder kunde och ville låna av OPEC:s överskott för att fortsätta att importera. Särskilt de nya industriländerna lånade väldiga belopp på de privata kapitalmarknaderna för att finansiera sina ambitiösa investeringsprogram. Man räknar med att den här typen av u-länder med sin efterfrågan på industrivaror räddade två å tre miljoner jobb hos de västliga industriländerna. För den treårsperiod som nu ligger framför oss kan vi räkna med att OPEC-länderna får ca 75 miljarder dollar kvar per år när de har betalat för sin egen import. Vilken roll kommer dessa pengar att spela i världsekonomin? Kommer de, som under oljekrisen 1974-1975, att i huvudsak användas till produktiva investeringar som ger jobb eller kommer de att bidra till ökad inflation och bli ett hot mot sysselsättningen? Risken för det senare är dess värre ganska stor om ingenting görs för att motverka en sådan utveckling. Anledningen till att den risken är påtaglig är att de länder som skulle låna pengarna för investeringar redan är hårt skuldsatta. Både i öst och bland tredje världens länder finns de som redan tvingas använda 30-40 96 av sina exportinkomster för att betala räntor och amorteringar på utlandslån. Inte heller bland den kategori industriländer som Sverige tillhör finns just nu någon större villighet att acceptera en ökad utlandsupplåning och därmed ökat underskott i bytesbalansen. Tvärtom försöker ju både vi och andra länder i vår situation att i stället exportera oss ur knipan. När dessa försök inte lyckas beror det på att det inte finns tillräckligt många köpare på världsmarknaden, bl.a. av det skälet att alla dessa länder samtidigt för en restriktiv efterfrågepolitik. De som har pengar att köpa för — oljeländerna själva — har i och för sig stora sociala behov men begränsade möjligheter att på ett produktivt sätt absorbera så mycket kapital som det här rör sig om. Till problemet hör dessutom att vi inte heller kan räkna med att privata banker skall orka med så mycket större engagemang i redan hårt skuldsatta länder. Vi kan alltså utgå från att problemet den här gången som förra gången, i mitten på 1970-talet, inte löser sig av sig självt. Det fordras en aktiv samordnad insats av OECD-ländernas regeringar. Hur ser då den andra biten i detta problempussel ut: de nya industriländerna — dvs. det dryga dussin länder i Asien, Latinamerika och Sydeuropa som under de senaste 15-20 åren visat sig kunna producera även ganska avancerade industrivaror till priser som vi har svårt att konkurera med? Är dessa u-länder, som har lyckats i de ansträngningar som vi alla vill att de skall lyckas i, ett hot mot världsekonomin eller är de ett löfte? Hotbilden är ganska lätt att måla upp. På de svenska varvsorterna och i bygder där man har levt på att producera tekoprodukter vet man vad det handlar om. Ibland talas det om konkurrensen från fem å sex ”nya Japan”. Detta är i och för sig en överdrift. Japan ökade sin export av industrivaror mellan 1955 och 1975 från 2 miljarder dollar till 53 miljarder dollar, medan alla u-länders industriexport under samma tid växte från 3 miljarder dollar till 35 miljarder dollar. Men även om vi i så fall bara har att göra med hotet från ert nytt Japan om ens det, kan problemet vara svårt nog att hantera — allra helst som de nya industriländerna ökar sina marknadsandelar i en tid när marginalerna är mycket små. Japan växte fram som industrination under 1950 och 1960-talens långa och i regel stabila högkonjunkturer. Jag vill ändå påstå att hotet mot jobben inte kommer från de nya industriländernas utbud av lågprisvaror utan i stället från stagnationen i OECD-länderna, dvs. den kategori länder som vi själva tillhör. Kan vi i våra länder bara återvinna framtidstro och dynamik blir inte längre de nya industriländerna ett hot mot jobben här hos oss utan i stället ett löfte om en större internationell ekonomi och därmed också om mer produktiv användning av världens resurser. Och det behövs att vi på det sättet ökar den internationella ekonomin och effektiviteten i användningen av de produktiva resurserna, eftersom vi vet att vi om 20 år skall producera industrivaror för 6 miljarder människor i stället för som nu för 4 miljarder människor. Den tredje biten i mitt ekonomiska pussel är den miljard människor som lever i jordens verkligt fattiga länder, länder där människorna får acceptera genomsnittsinkomster under 1000 kr. mot ungefär 50 000 kr. för oss här i Sverige. Kampen för oförändrad realstandard handlar i dessa länder bokstavligen om att överleva eller inte. De här länderna behöver vår solidaritet och mer bistånd än vi ger f. n. Om biståndet till de här länderna inte ökar utan kanske rent av minskar eller stagnerar, så kommer de att tvingas minska en import som är nödvändig för fattiga människors överlevnad. 4 miljarder dollar per år för jordens fattigbälte föreslogs nyligen av dens.k. Brandtkommissionen. Jag menar att detta är nödvändigt. Ty det är fortfarande bistånd — generöst, långsiktigt och flexibelt bistånd — som är det mest effektiva stöd vi kan ge den grupp av länder som jag nu talar om. Dessa länder har nämligen begränsade möjligheter att nyttja de handelspreferenser och andra liknande arrangemang som också behövs för andra länder med andra förutsättningar, eftersom den här gruppen — de fattigaste — just inte har mycket att sälja. Därför berörs de inte heller av de valutatekniska reformer som hör hemma i diskussionen om en ny ekonomisk världsordning. De har få fördelar, t. v. i varje fall, av de nya regler för att underlätta teknologiöverföring från industriländer till u-länder som vi likväl måste arbeta med. De har små möjligheter — i somliga fall inga alls — att låna pengar på vanliga kommersiella villkor. Det är också fel att påstå att vanlig u-hjälp, bistånd, skulle vara som en droppe i havet med tanke på de enorma problem som man skall lösa. Det är ganska lätt att visa. Om alla rika länder — vare sig de finns i öst, väst eller syd — skulle förverkliga u-ländernas snart femtonåriga krav på 0,7 70 av bruttonationalprodukterna i de rika länderna, skulle resursflödet därmed bara för det här året öka med 70-80 miljarder dollar. Det skulle motsvara 50 96 av totalproduktionen i de u-länder som jag nu talar om, och det skulle möjliggöra att investeringarna i dessa länder flerfaldigades och därmed de sociala och ekonomiska villkoren för människorna på ett radikalt sätt förbättrades. Därför kan man inte påstå att bistånd i den vanliga traditionella meningen är som en droppe i havet eller ointressant vid sidan om andra åtgärder som också måste till för att utvecklingsinsatserna skall bli framgångsrika. Därför kommer vi också från regeringens sida att fortsätta att insistera på att FN:s mål för biståndet skall nås. Vi kommer också att stödja Brandtkommissionens förslag att målet skall höjas från nu 0,7 26 av bruttonationalprodukterna till 1 96. Vi kommer också att fortsätta att stödja de frivilliga organisationernas insatser, inte minst missionens. Dessa insatser, som också de ibland utmålats som en droppe i havet eller av somliga rent av som skadliga, kan på ett mer direkt sätt än de stora statliga programmen frammana enskilda människors förståelse för andras problem. Missionens insatser bygger på den idealitet utan vilken hela idén om att vi har ett ansvar också för människor i andra länder skulle vara omöjlig att hålla vid liv. Fru talman! Jag vill också, med anledning av Gertrud Sigurdsens inlägg säga att vi även kommer att fortsätta att satsa på att samarbetet med u-länderna skall stärka deras politiska oberoende. Socialdemokraterna försöker nu i sina reservationer att göra tämligen marginella avvikelser från regeringens förslag till en stor principiell fråga. Regeringen skulle ha övergett det mål för vår biståndspolitik som handlar om att stärka ländernas politiska och ekonomiska oberoende. Man har f. ö. gjort ett stort nummer av en minskning i förhållande till SIDA:s förslag av anslagen till Vietnam. Men vad det här handlar om är bara att vi anpassar anslagsgivningen till läget för Bai Bang-projektet. Det är inget märkvärdigt att anslagen något går ned i takt med att projektet färdigställs. Det här är alltså en praktisk avvägning som ju även socialdemokraterna själva anser att man bör göra — för på annat sätt kan man inte rimligen förklara att socialdemokraterna i reservationen lika väl som i SIDA:s styrelse föreslår 400 milj.kr., medan man när det gäller alla andra länder menar att de skall ha kompensation för penningvärdeförsämringen. Bakom den här i och för sig förståndiga politiken ligger alltså en insikt även hos socialdemokraterna att mani vissa lägen — även av andra än politiska skäl — kan tvingas anpassa anslagsgivningen, ibland uppåt, ibland nedåt. För Angola och Tanzania — som också lyfts fram som exempel på att regeringen skulle ha övergivit tanken att u-ländernas ekonomiska och politiska oberoende är ett betydelsefullt mål för vår biståndspolitik — föreslår regeringen samma belopp som en enig SIDA-styrelse, inklusive de socialdemokratiska representanterna, lagt fram förslag om. Jag tycker också att det är litet ansträngt att försöka hävda en mera progressiv attityd från socialdemokraternas sida när det gäller våra insatser för södra Afrika. Det finns inget annat område som har prioriterats så målmedvetet under de senaste fyra åren som just södra Afrika. Under 1970-talet har anslagen dit praktiskt taget fördubblats i andel av den totala biståndsbudgeten. Jag kan också nämna att regeringen i morgon som en första insats för Zimbabwe kommer att föreslå 21 milj.kr., väsentligen att användas för flyktingrepatriering. Jag har, fru talman — det får avsluta den här utvikningen i mitt anförande — en känsla av att socialdemokraternas ideologiska överbyggnad på sina ganska petiga små överbud i förhållande till regeringens förslag blivit en aning övertung. Den fjärde pusselbiten handlar om 1970-talets kris framför alla andra, arbetslösheten. I hela den industrialiserade världen går nära 20 miljoner människor utan jobb. I Sverige är situationen bättre än i nästan alla andra OECD-länder men ändå inte bra. En offensiv politik försvåras av att inflationen redan är hög, av att bytesbalansen inte tål mer påfrestningar och av att alla OECD-länder redan har stora underskott i statsbudgeten. Ett land kan inte ensamt satsa på att hävda sysselsättningen. Om vi i Sverige satsar på att öka efterfrågan så kanske detta till hälften blir en efterfrågan på importerade varor, dvs. stimulans för sysselsättningen utomlands och en belastning på vår bytesbalans. Det är här vår kris sammanfaller med världens. Problemen kan lösas bara om länder samverkar för att bekämpa inflation och åstadkomma en allmän och stabil expansion. I vår tids organiskt sammanflätade världsekonomi är samarbete alltså den enda rimliga krismedicinen — och syftet med den medicinen måste vara att mobilisera de resurser världen förfogar över, så att människor slipper att gå arbetslösa och slipper att svälta. Problemet gäller just nu i stor utsträckning hur vi skall kunna kanalisera oljepengarna — som vi ibland också kallar petrodollar — till produktiva investeringar för välstånd och överlevnad. Sverige har alltsedan krisen i mitten av 1970-talet aktivt medverkat till att föra fram och utarbeta idéer om hur det här skall lösas. Vår aktion att skriva av de offentliga biståndsskulderna — som ju fick efterföljd i flera länder — var ett led i den politiken. De länder som blev av med sina skulder genom den här åtgärden ökade sin internationella kreditvärdighet och därmed sina möjligheter att låna utomlands för nya, produktiva insatser. Inom OECD, FN och UNCTAD har vi lanserat olika förslag till s.k. massiva resursöverföringar till u-länderna från i-länderna. Vid den senaste UNCTAD-konferensen antogs också ett svenskt förslag om att de här olika idéerna skulle studeras närmare av en arbetsgrupp. Men den ekonomiska situationen i världen just nu är allvarlig, och därför är det viktigt med lösningar som kan komma till stånd ganska snart. En idé är då att via Världsbanken kanalisera de kapitalöverskott som finns i världen f.n. till produktiva insatser i u-länderna. Världsbankens kapital består bara till en del av pengar som faktiskt betalats in. Resten är s.k. garantikapital, som banken kan kräva in endast om den hotas av obestånd. Banken genomför just nu en sedan länge beslutad fördubbling av sitt kapital till 80 miljarder dollar. Därigenom blir den inbetalda delen av aktiekapitalet ca 9 96. Accepterade vi i stället att den inbetalade delen blir, låt oss säga 6 9o, skulle detta öka Världsbankens upplåningskapacitet med ytterligare 40 miljarder dollar utan att någon inbetalning av medlemsländerna behövs. Detta vore ett sätt att ge Världsbanken mandat att låna upp en del av de överskott OPEC beräknas få under 1980-talets första hälft. I stället för en ny inbetalning till aktiekapitalet skulle medlemsländerna kunna betala bidrag till ett subventioneringskonto, som skulle göra det möjligt för Världsbanken att medge särskilt förmånliga lån till de mycket fattiga länderna. En sådan här idé — som f. ö. ligger nära ett av förslagen från Brandtkommissionen — borde ligga i många länders intresse. Både de nya industriländerna och andra u-länder skulle genom långsiktiga lån få resurser för sin utveckling. Sverige och andra industriländer skulle kunna få leverera en stor del av vad u-länderna köper för de lånade pengarna. Totalt skulle exporten bli många gånger större än inbetalningarna till subventioneringskontot. Ökad export betyder nya investeringar och fler jobb och bättre möjligheter att komma till rätta med besvärande bytesbalansunderskott i industriländerna. Fru talman! De idéer jag nu berört, och framför allt de som gäller massiva resursöverföringar, kommer vi att arbeta vidare med för att föra fram dem i den globala ronden — den nya, världsvida förhandling som är tänkt att börja i höst. Men också på nationell nivå måste vi stärka våra möjligheter att mobilisera resurser för ett vidgat samarbete med u-länderna. Vi skall naturligtvis fortsätta att öka vårt bistånd, trots våra egna ekonomiska svårigheter. Men vi kan också använda en del av vårt ökande bistånd för att mobilisera andra resurser. Den vägen har vi redan slagit in på. Vi har sedan länge speciella exportkreditgarantier för projekt i tredje världen. Dessa garantier har hittills möjliggjort kommersiella krediter för utvecklingsinsatser i u-länder på ca 6 miljarder kronor. Den nyligen inrättade fonden för industriellt samarbete med u-länder har fått ett tillskott från biståndsbudgeten, men merparten av de resurser som fonden ställer till u-ländernas förfogande lånas upp på den svenska kreditmarknaden. Nyligen överlämnades till handelsministern ett förslag om s.k. blandade krediter. Dessa nya instrument i u-landspolitiken har av somliga — även i den här debatten — setts som en kommersialisering av biståndet. Men det är verkligen att missa poängen. Det är ju fråga om att med hjälp av små insatser av biståndsmedel mobilisera nya resurser — resurser som används för en av u-landet önskad utveckling, som annars inte skulle ha kommit till stånd. När jag säger att man i debatten missar poängen syftar jag just på att om man skulle föra över den här verksamheten från biståndsbudgeten till andra budgeter, skulle biståndsmomentet därmed gå förlorat. Visst kan vi låta den svenska industrin fortsätta att investera — och det skall vi också göra — i Brasilien och andra länder. Men jag tycker det är angeläget för oss som är intresserade av bistånd att vi kanaliserar en del av det här investeringskapitalet också till länder som vi prioriterar ur biståndssynpunkt. Det är just vad som är meningen med de här åtgärderna, som jag dess värre märker att man från socialdemokratiskt håll fortfarande motsätter sig. Tydligen tycker man att gammal biståndsteologi — gammal i meningen förlegad — är viktigare att hävda än u-ländernas eget uttalade intresse på området. Jag vill gärna i detta sammanhang också anknyta till några uttalanden av utrikesutskottet om det s.k. Kotmaleprojektet i Sri Lanka. Som utskottet påpekar avtalades aldrig de närmaste ändamålen med importstöd, och varulistor bifogas inte avtalen. Just flexibiliteten i användningen har varit av särskilt värde för mottagarländer, dvs. de som har haft betalningsbalansproblem. Jag tror att tiden nu har kommit för en översyn av utnyttjandet av den här biståndsformen. För länder som inte har betalningsbalansproblem framstår den t.ex. som mindre värdefull. Att importstödsmedel av ett mottagarland ibland kan öronmärkas för visst ändamål är kanske oundvikligt och knappast ägnat att inge några betänkligheter. I många fall kommer vi inte ens att vara medvetna om att sådan öronmärkning sker. Däremot kan det, som utrikesutskottet uttalar, vara skäl att för riksdagen redovisa fall där importstöd av mottagarlandet uppenbarligen reserveras för projekt av betydande omfattning eller varaktighet. Detta kan ju leda till att en förväntan eller ett beroende kan uppstå hos mottagarlandet på förnyade svenska importstödsinsatser för att projektet skall kunna fullbordas. Ett sådant fall är just Kotmaleprojektet, som prioriterats mycket högt av de lankesiska myndigheterna och som kommer att ge Sri Lanka ett mycket värdefullt tillskott av elektrisk energi. En utförlig redovisning för detta fall kommer att ges riksdagen i nästa budgetproposition i samband med en diskussion om riktlinjer för importstödets användning som biståndsform. En dialog mellan döva — så har, fru talman, de senaste turerna i den s.k. nord-syd-dialogen ofta kallats. Vilka är då chanserna att den globala ronden skall lyckas bättre, dvs. de nya förhandlingar som nu skall starta? Karakteristiskt för nord-syd-dialogen är att den bygger på föreställningen om att det gäller förhandlingar mellan en ländergrupp som ger och en som får; en grupp förväntas göra något till förmån för en annan. I denna föreställning är då också helt logiskt varje förhandlingsresultat negativt för en grupp och positivt för en annan. Att förhandlingarna i nord-syd-dialogen handlar om de fattiga ländernas krav är naturligt när man ser till den orättfärdiga fördelningen av världens resurser. Problemet är emellertid att dialogens nuvarande uppläggnii:g har en tendens att skymma de gemensamma intressen som finns — och att därmed också ge sämre resultat. Detta är inte bara retorik, vilket jag f. ö. ganska utförligt visade i min första budgetproposition som biståndsminister. Det finns flera hållfasta exempel på att nord och syd har gemensamma intressen på åtskilliga områden: Alla länder vill ha en viss stadga i världens handelsoch valutasystem — detta kan klaras endast genom nord-syd-samarbete. Energikrisen hotar såväl ekonomisk som ekologisk balans i både u-länder och i-länder. De nya industriländerna har hittills räddat — som jag sade tidigare — 2-3 miljoner jobb i OECD-länderna, men de kan förorsaka stora problem i en stagnerande världsekonomi. Därför finns det ett gemensamt intresse av ekonomisk expansion. Vi har slutligen alla ett intresse av att den säkerhetspolitiska situationen stabiliseras. Beslut om en global rond fattades av FN:s generalförsamling i höstas. En specialsession med generalförsamlingen i månadsskiftet augusti-september i år skall närmare precisera uppläggningen av förhandlingarna, som sedan beräknas starta i början av nästa år. Från svensk sida kommer vi att verka för följande: att dagordningen koncentreras till ett fåtal centrala frågor, att förhandlingarna inriktas på frågor där alla länder har ett gemensamt intresse av att nå resultat, att särskild hänsyn tas till de fattigaste ländernas behov, att förhandlingarna leder till konkreta resultat och inte bara till vaga rekommendationer. Att resursoch bytesbalansfrågorna bör finnas med på dagordningen för den globala ronden har jag redan utförligt visat. Lika självklart måste t.ex. energioch livsmedelsproblemen få en framträdande plats. Kombinationen av energikris och ekonomisk kris hotar i de fattiga u-länderna både finansiell och ekologisk balans. En viktig energiråvara i de fattiga länderna är ved. När befolkningen ökar huggs skogen ner i allt snabbare takt för att man skall värma bostäder och koka mat. Bara under de senaste 25 åren har den skogklädda ytan i tredje världen halverats. Därmed läggs vad Rolf Edberg kallat ”livets tunna hinna” bar för vind och vatten. Erosionen innebär en oåterkallelig förlust av bördig mark. Varje år ökar också ökenområdena i de fattiga länderna med 5-7 miljoner hektar. Därmed minskar möjligheterna att försörja en växande befolkning. Alla prognoser visar på ett starkt växande behov hos u-länderna att importera livsmedel i framtiden. Det är helt uteslutet att dessa länder skall kunna betala med egna exportinkomster för den nödvändiga importen av oljeprodukter — bl.a. fotogen för att ersätta vedförbrukning — och av livsmedel. Därför måste vi stödja u-ländernas ansträngningar att få fram egna energislag. Och dessutom måste vi inse — och det kanske vi alla kan göra nu efter folkomröstningen — att ökad oljeförbrukning i industriländerna försvårar u-ländernas energiförsörjning. Oljan tar snabbare slut, och innan den tar slut blir priset till sist oöverkomligt för de fattiga u-länderna. Så enkelt är sammanhanget. Även på livsmedelsområdet handlar det om leveranssäkerhet och stabila priser. Den totala livsmedelsproduktionen kan väntas öka med 2-2,5 Jo per år under resten av detta sekel. För i-länderna ökar produktionen snabbare än den inhemska efterfrågan. I u-länderna är förhållandet det motsatta. I dag tillgodoser u-länderna ungefär 8 20 av livsmedelsbehovet genom import. År 1990 kommer man enligt de bedömningar som gjorts att tvingas köpa nästan dubbelt så mycket andelsmässigt för att klara livsmedelsförsörjningen. Livsmedelsproblemet måste därför också det ägnas ett huvudintresse i den globala ronden. Och där är det ett antal punkter som vi kommer att driva. Vi menar att stöd måste utgå — både finansiellt och på forskningsområdet — för att underlätta de ansträngningar som u-länderna gör för att öka den egna livsmedelsproduktionen. Vi måste dessutom stärka det internationella katastroflagret för livsmedel. Det behövs stöd till nationella buffertlager i u-länderna för att stabilisera priserna. Det behövs också fortsatta livsmedelsleveranser till de fattiga u-länderna. Men det är viktigt — och det bör framhållas — att de leveranserna utformas så att de inte skadar ansträngningarna för att stärka den inhemska produktionskapaciteten. De fattiga ländernas långsiktiga jordbruksproblem är intimt sammanvävda med miljöfrågor. Miljöhänsyn är alltså inte en lyx som fattiga länder bör avstå ifrån. Hänsyn till ekologiska krav är en nödvändighet för att man skall klara livsmedelsförsörjningen. På den här punkten har jag ingen som helst annan mening än den som Sture Korpås gav uttryck för. Och varken hans eller mina synpunkter i det här avseendet är särskilt originella. Miljöhänsyn är dessutom i många fall — det bör tilläggas — en produktiv investering redan på kort sikt. Men samtidigt måste vi komma i håg att det allvarligaste hotet mot miljön i många u-länder faktiskt är själva fattigdomen. I många u-länder tvingas — som jag redan varit inne på — stora befolkningsgrupper till ett farligt överutnyttjande av t.ex. skogen och marken för att över huvud taget överleva. I vårt biståndsprogram måste därför insatser på miljöområdet få en ökad betydelse. Flera av våra länderprogram innehåller också konkreta projekt på miljöområdet. Vårt utvecklingssamarbete, fru talman, är långsiktigt och måste vara det. Det gäller ofta investeringar — t.ex. utbildning eller markvård — som ger avkastning först om 10-15 år. Det kräver tålamod och realistiska förväntningar — men det ger resultat. Och det är i detta långsiktiga arbete som vi använder merparten av våra biståndspengar. Men vi kan för den skull inte stänga ute dagens problem. En tragedi som ständigt är aktuell är problemen för världens flyktingar. I en del avseenden har visserligen situationen förbättrats under det senaste året, men som helhet har flyktingsituationen förvärrats. Sovjetunionens invasion i Afghanistan har tvingat över en halv miljon människor på flykt över till det fattiga Pakistan. Akut hungersnöd hotar större delen av Kampucheas befolkning på fyra fem miljoner människor, och en halv till en miljon människor har flytt till Thailand eller till gränsområden nära Thailand. För ca en miljon flyktingar och hemlösa i Afrikas Horn är situationen enligt samstämmiga beskrivningar ohygglig. Hundratusentals båtflyktingar från Vietnam har engagerat en hel värld i försök att skapa tillflyktsorter utanför Sydostasien. Och i dag väller nya båtflyktingar ut ifrån Castros Cuba. Trots att det handlar om ren överlevnadshjälp är kostnaderna för denna verksamhet höga. FN:s flyktingkommissarie har också på bara några år mångdubblat sin budget. För att kunna lämna ett snabbt och effektivt katastrofbistånd kommer vi alltså även i framtiden att behöva en stor anslagspost för detta ändamål. Vi vet ofta inte i förväg till vad den skall användas, men vi vet att den dess värre kommer att behövas. För bara tio år sedan var det klart vad man menade med ”ulandsproblemen”. Då gällde det nöden, svälten och utvecklingsansträngningarna i de fattiga länderna. Nu är situationen delvis en annan. Vi har å ena sidan de nya industriländerna, som utmålas som övermäktiga industrikonkurrenter och ett hot mot våra jobb. Det är dessa länder som tillsammans med OPEC bär upp en genomsnittlig ekonomisk tillväxt på 5,2 Yo per år under hela 1970-talet. Å den andra sidan har vi de verkligt fattiga länderna, som har den svagaste produktionstillväxten. Med 60 96 av u-världens befolkning svarar de endast för 16 96 av dess samlade produktion — och gapet till den övriga världen växer år från år. Dessa skillnader inom u-landsgruppen ställer krav på vår u-landspolitik — både i vad gäller principer och när det gäller de instrument som vi använder för att genomföra principerna. Vi måste ha en beredskap att samarbeta med flera olika typer av länder. Samarbetet med varje land måste bli mera mångfasetterat. I många fall är det lätt att se att vi själva, utöver intresset av att föra en solidarisk u-landspolitik, har ett intresse av att utveckla ett samarbete. Det kan gälla exportaffärer, kulturutbyte eller gemensamma vetenskapliga projekt. Självfallet är detta intresse starkast för de länder som har mest att erbjuda. Därför måste vi akta oss, så att inte talet om det ömsesidiga beroendet leder till att de fattiga länderna kommer i skymundan. I själva verket kommer, fru talman, de fattiga ländernas behov av omvärldens stöd och bistånd under 1980-talet att vara större än tidigare. Även i fortsättningen måste därför solidariteten med de fattiga folken vara det som styr den svenska u-landspolitiken.

Fru talman! Ola Ullsten talade om att vårt utvecklingssamarbete är långsiktigt. Det kräver tålamod och realistiska förväntningar, men det ger resultat. Ungefär så uttryckte sig utrikesministern. Jag vill därför upprepa en fråga som jag ställde i mitt huvudanförande: Vilka resultat, som stämmer med våra biståndspolitiska mål, ger biståndet till Bangladesh och Pakistan? Sedan vill jag återkomma till Vietnam. Förra året hade vi en annan utrikesminister — växlingarna sker ju som bekant fort. Nu är han placerad vid väggen, men jag tror inte att han är mindre betydelsefull för det. Utrikesministern hette då Hans Blix.

Det är dessutom en örfil som innebär att man börjar minska biståndet till Vietnam i ett läge då landet, på grund av vad jag tidigare har sagt, är i behov av ytterligare biståndsinsatser. Hur skall u-länderna uppfatta en sådan opportunistisk politik? Högerkrafternas dominans också i utrikesdepartementet är ett uppenbart faktum. Ola Ullstens tronande under kristallkronorna och utdelande av örfilar till progressiva u-länder är tydligen någonting som är ganska tidstypiskt förs.k. liberala partier som dansar efter högerkrafternas pipa. De stolta deklarationerna för knappt ett år sedan är helt borta. Den förklaring som Ola Ullsten gav i sitt huvudanförande håller inte. Vietnam är ett av de fattigaste länderna. Den utvecklingspolitik man bedriver där stämmer i stort sett överens med de mål och principer som Sveriges riksdag och regering har lagt fast för biståndssamarbetet. Ola Ullsten måste komma med en bättre förklaring om han skall göra anspråk på att vara trovärdig och om inte beskyllningen skall kvarstå att det är moderaterna som har lyckats pressa tillbaka folkpartisterna. Jag berättade vad som pågår utanför Cubas kust i dag, nämligen den stora amerikanska militära styrkedemonstrationen. Vad har Ola Ullsten att säga om den? Är Ola Ullsten, som är utrikesminister, beredd att på något sätt ta ett initiativ, i likhet med vad man har gjort i Costa Rica, där man ber att USA skall inställa denna militära demonstration. Jag har fått uppgifter om att man har satt i gång denna militärmanöver nu i stället för som planerat längre fram. Men oavsett det: Är utrikesministern beredd att ta några initiativ?
Fru talman! Jag noterade med tillfredsställelse att Ola Ullsten sade att man är beredd att fortsätta satsa på u-länderna och stödja deras politiska oberoende. Sedan sade Ola Ullsten att socialdemokraterna gör de tämligen marginella avvikelserna till en stor principiell fråga, till ett stort nummer. Jag tycker inte att vi gör detta till något stort nummer, men som jag sade i mitt inledningsanförande är vi här i riksdagen i stort sett överens om biståndspolitiken. De riktlinjer som den socialdemokratiska regeringen lade fram för riksdagen 1970 ligger i stort sett fast. Vi har därför ingen anledning att vara kritiska. Men vad vi pekade på och jag tog upp var vissa tendenser i biståndspolitiken när det gäller tillämpningen av principerna. Det var dels oberoendemålet, dels kommersialiseringen. Jag skall överlåta åt Sture Ericson att ta upp Ola Ullstens betygsättning, där han säger att vi har en förlegad biståndsfilosofi. Sture Ericson skall närmare utveckla denna fråga senare. När det gäller Vietnam så måste man göra en praktisk avvägning. Jag utgår ifrån att SIDA redan har gjort det när man har äskat anslag. Vi gör samma värdering som SIDA. Både SIDA och regeringen talar om det fattiga landet Vietnamssstora biståndsbehov. Vi kan notera att Vietnam är det enda av våra mottagarländer som får ett lägre belopp nästkommande budgetår än vad man har innevarande år. Det är inte bara en praktisk avvägning, Ola Ullsten, utan det är en politisk markering.
Fru talman! Utrikesministern sade att vi uttryckte oss egendomligt i fråga om debatten om södra Afrika. Han sade att vi ville plocka poäng. Men vad det är fråga om för oss är att vi i vårt biståndsalternativ prioriterar de områden där vi menar att det är sakligt mest viktigt att verkligen öka biståndet. Vi har en pådrivande uppgift. Det har också visat sig att socialdemokratiska förslag som ett år avslagits av riksdagen sedan har återkommit i regeringsförslag något år senare, om än bantade. Jag tror att den här pådrivande uppgiften är viktig när det gäller södra Afrika. Det är viktigt — och det är kanske en av de mest fruktbara insatser man kan göra — att Sverige nu går in och stödjer de nio frontstaternas regionala samarbete för att bli oberoende av Sydafrika, och en aktiv svensk regering borde ta sådana initiativ. Det finns en sak som är allvarligare, men den har utrikesministern inte nämnt. Vi har en situation där ett regeringsparti — moderaterna — reserverar sigi en fråga, och det gäller omprövning av biståndet till bl.a. Tanzania och Etiopien. Moderaterna röstar för de här beloppen, men säger sedan i reservationen att dessa länder egentligen inte borde ha så mycket biståndsmedel. Man antyder med sitt förslag om omprövning att det kan bli annorlunda i framtiden. Om detta uppseendeväckande handlande av ett av regeringspartierna har utrikesministern ingenting att säga. Jag menar att detta minskar tilltron till regeringens auktoritet. Vad är det som gäller för framtiden? Är det regeringens bud som det framförs i propositionen och som vi skall rösta på eller är det vad som sägs från det största regeringspartiet, moderaterna? De säger ju mycket tydligt i sin reservation och också här i talarstolen att man borde ompröva biståndspolitiken och att den kanske egentligen inte borde utformas så som föreslagits i propositionen när det gäller exempelvis Etiopien och Tanzania. Trepartiregeringens auktoritet torde i många andra avseenden, som inte alls har med de frågor vi i dag debatterar att göra, redan vara tämligen urholkad. Jag har väldigt svårt att förstå vilka skäl som kan finnas för att föra över den svaga tilltron till regeringens auktoritet på andra områden också på det utrikespolitiska området och därmed skapa osäkerhet bland våra mottagarländer om vad som verkligen är regeringens uppfattning. Är det den som står i propositionen och som vi röstar på eller är det den som mycket tydligt kommit till uttryck från det största regeringspartiet, nämligen att man inte delar de värderingar som framförts i propositionen och att man i framtiden tänker komma tillbaka och lägga fram andra anslagsförslag, som kommer att drabba våra mottagarländer?

Fru talman! Jag har en känsla av att Bertil Måbrink talar för ganska få, när han hävdar sina ländervalsprinciper. Jag tror att ganska få människor i det här landet skulle känna den vrede han menar skulle bli följden om man visste att det gick biståndspengar till exempelvis Indien. Bertil Måbrink säger att vi i stället borde koncentrera oss på Östra Timor och andra länder som enligt honom är viktigare. Jag tycker att Bertil Måbrinks och vpk:s ståndpunkter i de här frågorna är så aparta att det är svårt att gå in i en seriös debatt om dem. Jag vill ändå, när det gäller den direkta frågan om vilken nytta biståndet gör i Bangladesh, bara påminna Bertil Måbrink om det som Georg Åberg berättade beträffande fiskeriprojektet i Bangladesh. Det projektet hade ju inneburit att man inte bara lärde befolkningen att fiska utan också att man därigenom skapade den ekonomiska basen för bättre levnadsvillkor i största allmänhet, inkl. möjligheter att lära barnen att läsa, räkna och skriva. Det är sådant, Bertil Måbrink, som våra biståndspengar är till för och det är sådana resultat som de ger i de länder där vi nu verkar. Först när vi kan visa att vi inte når de resultaten med våra projekt är vi beredda att ompröva samarbetet. Om detta är riksdagen dess bättre också ense, med det i sammanhanget helt ointressanta vkp-undantaget. Vad sedan gäller Vietnam har jag redan svarat på Bertil Måbrinks fråga. Det är inte av politiska skäl som anslaget till Vietnam i regeringens budget inte är detsamma som SIDA har föreslagit utan något lägre. Det är helt enkelt så att det mesta av våra pengar används för massaoch pappersbruket Bai Bang och att vi i takt med att det blir färdigt kan minska anslagsgivningen. Men detta är inte detsamma som att vi skulle bortse från att Vietnam hör till jordens fattigaste länder. I så fall skulle landet inte vara vårt näst största mottagarland. Sedan är det en annan sak, Bertil Måbrink — fast det talar ju kommunister helst inte om — att vi har anledning att inte utdela små halvt vänskapliga örfilar utan att starkt fördöma den vietnamesiska utrikespolitiken. När Bertil Måbrink och andra i debatten talar väldigt mycket om behovet av att stödja länders oberoende kanske en tanke kunde gå till Kampuchea och till den respekt som den vietnamesiska regeringen visar för Kampucheas strävan efter oberoende. Möjligen skulle detta kunna leda till en och annan reflexion även hos Bertil Måbrink. Sedan några ord till Gertrud Sigurdsen. Det är bra att vi är överens om principerna för det svenska biståndet. Det är en styrka och en förutsättning för att vi skall kunna göra så pass stora insatser som vi ändå gör — inte mätt i förhållande till behoven men i jämförelse med vad andra länder ställer upp med. Men samtidigt tycker jag att litet grand av blygsamhet kunde vara på sin plats även för en socialdemokratisk talare. Det är ju inte nödvändigt att varje gång som man påpekar att vi har den här enigheten säga att det är en enighet på socialdemokratiska villkor. De principer som nu gäller finns f. ö. att läsa i en proposition som jag själv signerade 1978. Jag påstår därför inte att riksdagen nu har enat sig kring folkpartiets biståndspolitiska princip, utan vad jag vill framhålla är att det rör sig även i den här propositionen om riktlinjer som vi har kunnat enas om. Och de ser faktiskt litet annorlunda ut än motsvarande riktlinjer i tidigare propositioner. Våra kunskaper har fördjupats och verkligheten omkring oss har förändrats. Därför har biståndspolitiken delvis en annan inriktning nu än för tio år sedan. Mats Hellström är bekymrad: Vilken politik är det som gäller? Är det den politik som regeringen talar för eller den som finns återgiven i moderaternas reservation? Jag kan gärna hålla med om att det naturligtvis är litet konstigt att ett regeringsparti kommer med en reservation av så pass principiell innebörd som den som här finns, men det får vi acceptera. Eftersom frågan har rests finns det anledning att understryka det självklara, nämligen att det är den politik som regeringen för som gäller. Det är också den politiken som moderata samlingspartiet har anslutit sig till — må vara att de kör med en annan linje i riksdagen.

Fru talman! Ola Ullstens svar talar ju för sig självt. Men låt mig bara säga till Ola Ullsten när det gäller Bangladesh — Pakistan berörde han inte, och det förstår jag — att mina uppgifter bygger på rapporter från biståndskontor och ambassader om förhållandena i de här länderna och om hur illa vårt bistånd dit stämmer överens med de biståndspolitiska målen och principerna. Vad jag här hela tiden gör är att jag hävdar och slår vakt om de biståndspolitiska målen och principerna. Från vpk:s sida anser vi dem vara riktiga, och vi ansluter oss till dem. Vi menar att också dessa någorlunda måste stämma överens med praktiken. Det är ju vad det handlar om. Jag förstår inte varför Ola Ullsten är så ovillig att diskutera den saken här. Jag har kanske trampat på en öm tå, men jag anser att det är en av de viktigaste hörnstenarna i vår biståndspolitik. Det måste vi ta upp och diskutera. Sedan säger Ola Ullsten: Ja, men vi utbildar fiskare i Bangladesh. Det är i och för sig bra, men vad blir det av det, när landets myndigheter sedan inte för någon sådan politik att man kan utveckla det vidare? Det är ju det faktiska förhållandet. Vidare säger Ola Ullsten, vilket visar den liberala kluvenheten och förvirringen: Det är ingen politisk handling att vi har sänkt biståndet till Vietnam med 35 milj.kr. Sedan hinner han inte mer än avsluta det förrän han säger att det är en politisk handling — titta på de där elaka vietnameserna, som har ockuperat Kampuchea! Bestäm dig nu, Ola Ullsten, för vilket som skall gälla! Det är naturligtvis det sistnämnda: Det är ett politiskt ställningstagande. Och då blir det givetvis på det sätt som vi befarar och som socialdemokraterna befarar att nästa land som kommer att utsättas blir Tanzania, som också har ockuperat ett annat land, nämligen Uganda. Vi kan säkert utgå från att moderatreservationen kommer att få gehör nästa år — om ni då sitter kvar.
Fru talman! Det är klart att det är klädsamt med blygsamhet. Men om jag nu konstaterar fakta när jag talar om att de riktlinjer som gäller i dag i stort sett överensstämmer med de riktlinjer som den socialdemokratiska regeringen formulerade 1970, då tycker jag inte att det är att vara oblyg. Jag informerar ju om fakta. Jag tycker det är bra att vi är i stort sett överens om biståndspolitiken, som vi är. Det är en styrka. Men jag citerade också inledningsvis vad Torsten Bengtson dundrade om i den här kammaren 1976, då man ju förväntade sig att det skulle bli andra bullar av när det gällde inriktningen av biståndspolitiken, dvs. det skulle bli andra riktlinjer än dem som den socialdemokratiska regeringen hade lagt fast. Det blev det inte utan vi har i stort sett samma inriktning — och naturligtvis får vi anpassa våra riktlinjer efter verkligheten. Det skulle kanske också vara klädsamt med enighet mellan de tre borgerliga partierna när det gäller biståndspolitiken, men vi har konstaterat i dag att den enigheten inte finns.
Fru talman! Bertil Måbrink bedyrar att han ansluter sig till de riktlinjer som gäller för den svenska biståndspolitiken. Det är gott och väl att han gör det, men han har uppenbarligen en helt annan uttolkning av dessa än resten av riksdagen har. Därför är det bra att det inte finns någon risk för att Bertil Måbrinks uttolkning blir svensk biståndspolitik. Det skulle komma att te sig mycket egendomligt i så fall. Vad sedan gäller Vietnam menar Bertil Måbrink tydligen att det är uttryck för någon sorts kluvenhet eller förvirring att försöka göra åtskillnad mellan ett lands interna sociala ekonomiska politik och dess utrikespolitik. Han menar att vi skulle vara tvungna att avbryta biståndet om vi ogillade utrikespolitiken — det vore den logiska konsekvensen. Jag menar faktiskt att vi kan, i precis de hårda ordalag som Vietnam förtjänar, kritisera Vietnam för invasionen i Kampuchea samtidigt som vi kan konstatera — precis som Bertil Måbrink själv säger — att Vietnam är ett fattigt land och att vi skall fullfölja ett biståndssamarbete med Vietnam. Samtidigt finns det anledning att slå fast att det naturligtvis kan bli en påfrestning på den svenska biståndsviljan om flera av våra samarbetsländer skulle. föra den här typen av utrikespolitik. Det är nu ändå så att det är ett demokratiskt parlament som Bertil Måbrink har fördelen att sitta i. Och det parlamentet är beroende av människornas stöd. Våra möjligheter att satsa över 5 miljarder på bistånd är beroende av att människor ställer upp och accepterar det — inser att vi i Sverige har ett ansvar för människor också i andra länder. Men den förståelsen kan få sig en allvarlig knäck om länder som vi samarbetar med bedriver angreppskrig av den typ som Vietnam för i Kampuchea. Detta kan man hävda utan att för den skull etablera någon sorts principer som skulle göra det nödvändigt för oss att låta det biståndssamarbete som vi menar skall vara långsiktigt anpassas efter tillfälliga utrikespolitiska konjunkturer.

Fru talman! En väl fungerande informationsverksamhet är ett av de mest betydelsefulla fundamenten för att öka förståelsen för de svenska biståndsinsatserna i u-länderna. Denna självklarhet framstod med all önskvärd tydlighet när de stora folkrörelserna — jämte missionen som långt tidigare varit mycket engagerad på detta område — började aktivera sina stora medlemsskaror i arbetet för en aktiv u-landspolitik. Än lever bilden från slutet av 1950-talet, då LO-ordföranden Arne Geijer och TCO-chefen Valter Åman gick i spetsen för en bössinsamling på Stockholms gator som blev inledningen till en framgångsrik insamlingsverksamhet över hela Sverige. Kampanjer av detta slag blev en väckarklocka och ledde till ett allt djupare engagemang hos allt fler med känsla för de stora u-landsproblemen. Informationens grundläggande betydelse på detta område underströks också i den biståndspolitiska utredningen som framlade sitt betänkande 1977. I betänkandet har man skrivit följande: ”Vad avser informationsanslagets framtida utveckling finner utredningen det angeläget med ökningar som säkert bevarar anslagets realvärde på den nivå som det uppnår genom den föreslagna engångshöjningen. U-landspolitiken kan komma att kräva informationsinsatser som nödvändiggör reella anslagshöjningar.” Den proposition som följde var lika positivt hållen som betänkandet. Även i årets proposition — med den nuvarande utrikesministern Ola Ullsten som undertecknare — görs en mycket positiv deklaration. Departementschefen hänvisar till tidigare beslut beträffande behovet av ökade informationsinsatser och anför i propositionen bl.a.: ”Jag anser att dessa riktlinjer bör ligga fast. Verksamheten bör därför fortsätta i huvudsaklig överensstämmelse med nuvarande inriktning. Målet för u-landsinformationen är därvid att utveckla människors kunskaper om och intresse för förhållanden av betydelse för u-ländernas utveckling. Därmed kan engagemanget för Sveriges internationella solidaritetspolitik fördjupas.” 7 Denna deklaration citeras även av den borgerliga utskottsmajoriteten i det betänkande som i dag ligger på riksdagens bord. I ord säger de borgerliga ja — i handling säger de borgerliga nej. Den borgerliga majoriteten accepterar nämligen att det procentuella påslaget för informationen blir betydligt mindre än för biståndsanslaget i dess helhet. På s. 1 i utskottets betänkande, som ligger på bänkarna, citeras propositionen. Där omnämns att de samlade anslagen för internationellt utvecklingssamarbete föreslås till 5 015 milj.kr. för nästa budgetår. Detta innebär alltså en ökning med 600 milj.kr. eller med 13,5 26 i förhållande till innevarande budgetårs anslag. Regeringen berömmer sig av att anslaget därmed motsvarar något mer än 1 26 av bruttonationalprodukten. Vi delar den tillfredsställelsen beträffande måluppfyllelsen. Men på s. 91 i samma betänkande erinras om att för budgetåret 1980/81 beräknas ett medelsbehov av 20,9 milj.kr. för informationsverksamhet. Detta innebär en ökning av informationsanslaget med 1 milj.kr. eller endast 5 90 i förhållande till innevarande budgetårs anslag. Mot detta skall ställas de yrkanden som SIDA gjort i sina petita. De ligger betydligt högre. Beträffande anslag till organisationernas informationsverksamhet innebar SIDA:s förslag en höjning till 16 milj.kr. Regeringen har begränsat det till 14,3 milj.kr. Tyvärr får vi väl återigen uppleva att borgerliga ledamöter i SIDA:s styrelse och som också är ledamöter av kammaren villigt och glatt röstar mot sig själva efter att ha blivit överkörda av regeringen. En sådan reducering av anslaget vill vi socialdemokrater inte acceptera, och därför reserverar vi oss även på denna punkt. Det sker i reservation nr 17: Vi anser nämligen att det bör finnas överensstämmelse mellan ord och handling i regeringens sätt att handskas med dessa frågor. I texten uttrycker regeringspartierna sin uppskattning av de enskilda organisationernas insatser, men i realiteten innebär ett bifall till den borgerliga utskottsmajoriteten att vissa projekt kommer i fara. Dessa projekt handlar om resurser för utbildning av u-landsinformatörer och viss symposieverksamhet i samma syfte. Det gäller i högsta grad en verksamhet som planeras för nästa budgetår av LO och TCO i samarbete med ABF och TBV. Jag är alldeles säker på att liknande bekymmer också delas av andra organisationer med vilja att aktivera sina medlemmar för u-landsproblemen. Där finns också den stora konsumentkooperationen. Trots att stora grupper, som tidigare var u-landsintresserade, under senare tid tycks ha överflyttat sitt intresse från världssvältens problem till vårt eget lands energiproblem — med uttalade drömmar om nolltillväxt — rapporterar emellertid studieförbunden en glädjande ökning av antalet studiecirklar i ämnen med u-landsinriktning. Under de senaste två åren ökade antalet studiecirklar från 3 547 till 3 912 i dessa ämnen. Det betyder en ökning med 365 studiecirklar på ett enda år på det här ämnesområdet. Enligt vår mening finns det all anledning att ta till vara det ökade intresset för u-landsproblemen. För oss reservanter framstår det som helt naturligt att inte minst i det här läget med kärvare ekonomiskt klimat bör u-landsinformationen få nödvändiga resurser. Anslagsbehovet måste också ses mot bakgrunden av en vidgad biståndsverksamhet, och det vore ett allvarligt fel att inte låta informationsanslaget följa med höjningen av biståndsanslaget i stort. Bifaller kammaren utskottsmajoritetens förslag, håller informationsanslaget inte ens jämna steg med den inflationstakt vi fått vänja oss vid de senaste åren. Fru talman! Mot bakgrunden av att vi bör leva upp till vad som tidigare anfördes i den biståndspolitiska utredningen och mot bakgrunden av vad som nu och tidigare sagts i regeringens propositioner beträffande det växande informationsbehovet yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna och vill med mitt inlägg särskilt markera vad som sägs i reservation nr 0

Fru talman! Ingången i 1980-talet innebär ingång i ett nytt utvecklingsårtionde. Genom en tillbakablick kan vi konstatera vad som under 1970-talet åstadkommits på utvecklingsområdet relaterat till den ursprungliga strategin. Bilden blir då mörk. För de fattigaste u-länderna har bruttonationalproduktsökningen per capita begränsats till ca 0,2 20 per år, motsvarande kanske 2-3 dollar. Skillnaden mellan rikare och fattigare u-länder har fortsatt att öka. Skillnaden mellan fattiga och rika i u-länderna har också ökat, och det utländska resursflödets andel i investeringarna i de fattigaste u-länderna har minskat. De ekonomiska utsikterna inför tredje utvecklingsdecenniet ger bara ett svagt hopp om förbättring. Alltför stor befolkningstillväxt, för låg livsmedelsproduktion, ökad arbetslöshet och stigande urbanisering är några av de problem som måste lösas inom ramen för en expanderande internationell handel, ökade finansiella flöden och ett ökat ekonomiskt beroende länderna emellan. Vårt land är lyckligt gynnat vad gäller enighet om angelägenheten av bistånd, om ett växande ansvar för utvecklingen i världen i stort och om de uppoffringar som vi själva måste pålägga oss för att genomföra dessa insatser. Någon kan kanske förvånas över att utrikesutskottets betänkande trots denna enighet är försett med 17 reservationer. Men, fru talman, reservationerna är i huvudsak uttryck för olika uppfattningar om hur vi skall bistå och hur fördelningen skall ske. Om storleken och nödvändigheten av vårt bistånd råder i stort enighet. Jag skall begränsa mig till frågan om hur vi skall bistå, och då i första hand till spörsmål om industriellt samarbete. I mitten på 1970-talet blev önskemålen från u-länderna om en ökad satsning på teknik och handel allt vanligare. De olika FN-organen blev i stigande grad engagerade i industriellt samarbete, och olika regionala banker växte upp med huvudsakligt syfte att bistå u-länderna i deras industriella utveckling. Våra programländer kom med direkta förslag till oss om industrisamarbete, och det blev allt svårare för socialdemokraterna att envist hävda den då sakrosanta principen om att bistånd icke i något avseende fick gynna vårt eget land — inte ens i de fall det till helt övervägande del kom mottagarlandet till godo. Ett visst tillnyktrande kan vi i det avseendet nu konstatera, eftersom det icke föreligger någon reservation med yrkande om sänkning av det bundna biståndet. Socialdemokraterna motsätter sig emellertid att exportfrämjande insatser i u-länder och tillskott till fonden för industriellt samarbete med u-länder skall finansieras med biståndsmedel. Självfallet skall vi motsätta oss en kommersialisering av biståndet, i den djupa och riktiga betydelsen av ordet kommersialisering. Den biståndsvilja som finns i vårt land är grundad på en vilja att hjälpa — vi kan också kalla det medömkan eller medmänsklighet. Att den känslan kombineras med uppfattningen att ett villkor för en värld i fred är att rättvisa råder förstärker bara den humanitära grundtonen. Men ett effektivt bistånd fordrar att vi utnyttjar alla våra resurser, och till dem hör vårt svenska näringsliv med dess tekniska know-how och management skill. Det borde vara lämpligt för Gertrud Sigurdsen att lyssna på vad socialdemokraterna i Norge har sagt i denna fråga. De har särskilt betonat betydelsen av att norskt industriellt kunnande utnyttjas i biståndssammanhang. Användandet av biståndsmedel för ett bredare samarbete, vilket socialdemokraterna inte motsätter sig, har en dubbel målsättning: dels att främja ekonomisk och social utveckling i ett land enligt de biståndspolitiska målsättningarna, dels att främja en utveckling av Sveriges relationer med landet i fråga. En förutsättning för att insatser skall kunna stödjas av biståndsmedel är att insatsen prioriteras av samarbetslandet. Precis samma målsättning gäller — eller skall gälla — för systemet med blandade krediter, vartill då också kommer att man med en ringa insats av biståndsmedel får ett ökat flöde av finansiella resurser till u-länderna. Vi har i dag möjlighet att överföra sådana resurser antingen i gåvoform eller i form av marknadsmässiga villkor via affärsbankerna och näringslivet. Men med hjälp av en liten andel av biståndsmedel i form av blandade krediter kan ett betydligt större resursflöde styras över till u-länderna. En sådan resursöverföring kan användas för att finansiera import av investeringsvaror och kan leda till ökad köpkraft i u-länderna. Den kan avse leveranser till rent industriella projekt eller investeringar av infrastrukturell art. Enligt det förslag om blandade krediter som kan förväntas kan ca en femtedel av kostnaden för en sådan kredit beräknas i normalfallet komma att belasta industridepartementets anslag för den befintliga förmånliga exportkreditgivningen. Socialdemokraterna anser emellertid inte alls att sådana blandade krediter skall belasta biståndsanslaget. Jag vill dock peka på att systemet med sådana krediter skall bindas till den målsättning jag redogjort för, och mottagare skall vara sådana länder vars utvecklingspolitik är förenlig med målsättningen för svensk biståndspolitik. Dessa länder har i många fall stora svårigheter att över huvud taget få krediter på rent kommersiella villkor. Dessutom — och det nämnde också Allan Hernelius — ryms det belopp av biståndsanslaget som föreslås avsatt för blandade krediter, 60 milj.kr., väl inom de bråkdelar som ligger ovanför enprocentsmålet. Vad jag här har sagt gäller också fonden för industriellt samarbete med u-länder, SNEDFUND. Utskottets socialdemokratiska ledamöter framhåller att anspråken på SWEDFUND: s finansiella resurser har varit begränsade och anser inte att några nya medel bör tillskjutas fonden. Också här gäller att SNEDFUND skall samarbeta med länder med vilka Sverige bedriver långsiktigt utvecklingssamarbete och som fyller våra krav på biståndsmålsättning. Och, Gertrud Sigurdsen, inga u-länder kommer att tvingas eller har tvingats till joint ventures. Så snart uppgifter hade förekommit i massmedia i Sverige och i u-länderna om att SVEDFUND hade bildats och börjat verksamheten, anmälde sig förfrågningar och förslag om projekt. I första hand gällde det presentation av projekt som under en tid hade diskuterats mellan u-landsintressenter och svenska företag. Fondens tillkomst har i ett flertal fall medverkat till att projekt, som av en eller annan anledning hade avstannat i beredningen, på nytt har kunnat aktiveras. Svårigheter som har lösts har varit brist på finansiering, en allmän känsla av osäkerhet inför samarbetet med landet i fråga liksom rena missförstånd mellan parterna. Av en lista som upptog 38 projektidéer hade idéerna presenterats av svenska företag i 16 fall och av en tänkbar partner i mottagarlandet i 22 fall. Det är alltså inte så, som Gertrud Sigurdsen sade, att initiativen huvudsakligen kommer från svenska företag. De flesta av de projekt som har presenterats för SWEDFUND av svenska företag har dessutom sitt ursprung i en förfrågan från u-landet direkt till det svenska företaget, vilket innan fondens existens blivit känd var den naturliga kontaktvägen för uländerna. Under perioden har SNEDFUND beslutat stödja tre förstudier till en beräknad totalkostnad av 930 000 kr. De avser projekt i Bangladesh, Indien och Egypten. Avslag har meddelats i två fall, därför att de föreslagna utredningarna bedömdes ligga utanför fondens kompetensområde. Så nog är det felaktigt att påstå att anspråken på fonden inte motiverar en förstärkning av densamma. Naturligtvis kan Sveriges tekniska och kommersiella kompetens tillvaratas på många olika sätt i biståndssamarbetet. Inte minst inom det bilaterala biståndssamarbetet har Sverige inriktat sig på projekt av industriell natur som i många fall har visat sig vara lyckade. Att det finns en gräns för svensk förmåga tycks emellertid ha bevisats av Bai Bang-projektet i Vietnam. Och den frågan är inte tabu, Gertrud Sigurdsen. När socialdemokraterna skrev det första avtalet med Vietnam i augusti 1974, kritiserade moderaterna i riksdagen redan då mycket hårt att riksdagen inte fick ta ställning till avtalet. Nu är ett nytt avtal på väg, och vi förbehåller oss rätten att föra en diskussion — vilket vi alltså inte kunde göra 1974 — om avtalet och om möjligheterna att realisera projektet. I det sammanhanget vill jag säga att rapport nr 2 nu har framlagts i form av Nr 132 draft i den serie rapporter som avses redovisa resultatet av en rad specialstudier av Bai Bang-projektet. Syftet med dessa studier är att genom analys och kritisk granskning av projektet i dess olika faser tillvarata erfarenheter som kan komma till användning vid andra likartade biståndsprojekt. Den första rapporten behandlade, som alla vet, hur projektet hade pete m.m. utvecklats efter det att avtalet mellan Sverige och Demokratiska republiken Vietnam undertecknades. Den andra och nu aktuella rapporten behandlar aktiviteter, förhandlingar, överenskommelser, problem och erfarenheter knutna till projektets ledning, eller som författaren säger: en jämförelse mellan vad som var avsett, vad som gjordes och vad som blev resultatet. Rapporten utgör, fru talman, en än mer beklämmande läsning än den första. Kritiken mot ledningen av projektet är minst sagt allvarlig. Det sägs ifrån att SIDA bör begränsa sig till finansiering eller delfinansiering av sådana här projekt och i övrigt köpa även planeringstjänster utifrån. Samarbetsavtal måste formuleras så att projektets genomförande kan ske utan ytterligare förhandlingar, och vid sådana bör professionell expertis anlitas. Rapporten föreslår att SIDA ökar sin förmåga och kapacitet för förhandlingar antingen genom att bilda en särskild enhet därför eller genom att anställa erfarna specialister i varje enhet. Också ledningen av projektet kritiseras. Genom att spräcka alla kostnadsramar och tidsramar rullar nu emellertid projektet Bai Bang vidare. Förhoppningsvis — det säger jag av hela mitt hjärta — kommer det om några år att kunna fungera, om några ytterligare hundratal miljoner svenska kronor anvisas för att få i gång driften. Fru talman! Det finns skäl att dröja ett tag vid det föreslagna driftsanslaget på 400 milj.kr., vilket skall utgå under en treårsperiod räknat fr.o.m. den 1 juli i år. I överensstämmelse därmed skall hela den svenska insatsen för Bai Bang-projektet, vilket också sägs i den senaste regeringsdeklarationen, vara avslutad den 1 juli 1983. För ett par år sedan framfördes en önskan från Vietnam om stöd i anläggningens driftskede. Skogsprojektet hade dessutom försenats med bristande tillgång på inhemsk råvara som följd. För att köra den första pappersmaskinen, som beräknas bli färdig under innevarande år, behövde massa köpas utifrån. Utbildningen av personalen har varit mer resurskrävande än vad man trott. Dessa konstateranden resulterade i en bedömning att Sverige skulle behöva svara för driften under en — vad man diskuterade till att börja med — femårsperiod och till en kostnad av, om jag minns rätt, 500 milj.kr., men detta var kanske mera vid interna diskussioner. Resultatet har blivit att det nu skall skrivas ett nytt avtal med Vietnam. Det skall då täcka en inkörningsperiod av tre år och ett driftsoch råvarustöd. Från moderat sida har vi resonerat som så att vi självfallet inte kan kasta 1,6 miljarder kronor i sjön. Vi har från början motsatt oss projektet, men nu måste vi se till att det åtminstone kommer i gång. Vad som är något märkligt är att man vill sätta i gång driften redan innan 57 investeringarna är klara och anläggningen i sin helhet är mer färdig än vad den är i dag. Detta måste medföra att färdigställandet ytterligare förskjuts i tiden. De två pappersmaskinerna står i samma hall, och den ena beräknas bli färdig under senare delen av innevarande år. Det kan inte vara riktigt att man då skall bygga på den ena, medan man köper massa för att till varje pris pressa fram papper ur den färdiga maskinen. Varifrån skall man få personal till dessa dubbla funktioner? Är det inte så att vietnameserna, som i huvudsak arbetat med ett eget tidsschema för projektet, relaterat till deras egen femårsplan, enligt densamma måste få fram papper i år? Det kan med denna dubbelfunktion i vårt arbete där nere få till följd att projektet försenas och därmed, som alltid fallet har varit, fördyras. För de fyra svenska företag som nu skall överta driften och själva har ett separat avtal med vietnameserna är det säkert en idealisk tillvaro — men för oss som betalar? Jag vill än en gång understryka vad Allan Hernelius sade, att de insatser som kan behövas efter den 1 juli 1983 — för vi är åtskilliga som tvivlar på att hela projektet vid den tidpunkten skulle vara färdigt — måste vietnameserna själva betala. Fru talman! Bland reservationerna i utskottsbetänkandet finns också en från moderaterna. Vi anser att svenskt bilateralt bistånd i princip bör påverkas av om ett mottagarland företar krigshandlingar utan samband med det egna landets självförsvar eller säkerhetspolitik. En sådan påverkan bör bl.a. innebära att biståndet omprövas i varje enskilt fall. Sådan omprövning med avbrutet bistånd till följd kom till stånd när Allenderegimen störtades. Också upphörandet av vårt bistånd till Pakistan kan sättas i samband med det landets krigshandlingar. Riksdagen har dock godtagit ett förslag av utrikesministern i proposition 135 om att allvarliga brott mot mänskliga rättigheter kan motivera att bistånd omprövas. Utskottet upprepar nu detta ställningstagande bl.a. med hänvisning till att vår alliansfria ställning kan ålägga oss förpliktelser i detta avseende. Men också militär aggression på fftämmande mark utan samband med ett lands eget försvar innebär ett allvarligt åsidosättande av FN-stadgan, och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Anfallskrig kan aldrig försvaras, och för varje svensk medborgare måste det te sig främmande att vårt bistånd till ett land som bedriver anfallskrig och som har råd med detta inte alls skall ifrågasättas vare sig till omfattning eller inriktning. När det gäller Cuba med dess massiva militära insatser i Afrika har nu biståndet upphört. Tanzania har aviserat ett tillbakadragande av sina trupper från Uganda. Men när det gäller Vietnams 200 000 soldater i Kampuchea finns inga tecken på en förändring eller ens en tillstymmelse till demokratisk utveckling i det besatta landet. Sverige har fördömt invasionen, men vårt bistånd har inte diskuterats mot bakgrund av vare sig krigshandlingen som sådan eller de enorma militära investeringar som landet måste ha haft råd med. Det måste finnas, fru talman, ett starkare etiskt samband mellan vår utrikespolitik och vår biståndspolitik. Vi tycker att biståndspolitiken i varje enskilt fall skall kunna omprövas gentemot mottagarländer som för angreppskrig eller åsidosätter de mänskliga frioch rättigheterna. Nr 132 Fru talman! Jag skall be att få yrka bifall till reservationen nr 4 och till Tisdagen den utskottets hemställan på alla övriga punkter. 29 april 1980
Fru talman! Nej, Ingrid Sundberg, det är inte så att socialdemokraterna envist är emot att biståndet på något sätt skall få gynna vårt eget land, inte ens i de fall då mottagarlandet begär det — tvärtom. Vi ifrågasätter inte att näringslivet har ett stort kunnande som vi givetvis skall utnyttja. SIDA har inte det kunnande som svenskt näringsliv har och som behövs för ett industriellt samarbete. Det är formerna för hur detta samarbete skall gå till vi tar upp. Man bör skilja på vad som är handel, näringspolitik, arbetsmarknadspolitik och vad som är biståndspolitik. I samband med det bundna biståndet talade Ingrid Sundberg om tillnyktring i dessa de alkoholpolitiska diskussionernas dagar. Jag vet inte i vilket tillstånd Ingrid Sundberg var när hon skrev sitt anförande — mig veterligt har det inte funnits någon socialdemokratisk reservation emot det bundna biståndet. Det måste vara en hopblandning med folkpartiet. David Wirmark hade nämligen en sådan reservation när vi diskuterade riktlinjerna för biståndspolitiken — det var väl hösten 1978. Ingrid Sundberg talade sedan för moderatreservationen. Hon kommenterade flera gånger vad jag hade sagt om Vietnam, men hon kommenterade inte med ett ord de som jag tyckte ganska skarpa formuleringar i vilka utrikesministern uttryckte sin förvåning över den moderata reservationen. Han sade att moderaterna för en politik i regeringen och en annan i riksdagen. Jag tyckte det var mycket anmärkningsvärt och noterade det. Jag är tacksam för den markering som utrikesministern gjorde.
Fru talman! Jag beklagar att utrikesministern inte var inne när jag höll mitt anförande. Jag hänvisade till utrikesministerns egen proposition nr 135 förra året om riktlinjerna för biståndspolitiken. I de riktlinjerna ingick att ett brott mot mänskliga rättigheter skall kunna medföra en omprövning av biståndet. Den skillnad som finns mellan moderaterna och de övriga ledamöterna av kammaren är att vi räknar ett anfallskrig — som är ett direkt brott mot FN-stadgans krav på alla länders rätt till självbestämmande och suveränitet — som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Det står så i FN-stadgan, och vi anser alltså att en omprövning — utrikesministern har själv godkänt att en sådan skall kunna äga rum — skall kunna gälla anfallskrig. Den lilla skillnaden finns, och jag är den första som beklagar att jag inte sade det tydligare i mitt anförande; det berodde på att utrikesministern inte var inne i kammaren. När det gäller alkoholpolitikens tillnyktring, Gertrud Sigurdsen, vill jag erinra om att jag i mitt anförande lade in två små ord, nämligen den ”då sakrosankta”. I övrigt vill jag instämma i att det de senaste åren inte har funnits något krav på en ökning av det bundna biståndet. Men vi kan ju alla erinra oss den 59 debatt som fördes när det bundna biståndet över huvud taget började fastslås i svensk biståndspolitik. Då var socialdemokraterna en av de starkaste kämparna mot bundet bistånd.

Fru talman! De två huvudfrågorna beträffande u-hjälpen är för det första hur mycket vi anser oss kunna avstå i u-landshjälp och för det andra hur vi skall distribuera de pengar som vi tänkt oss avstå till dessa länder. Vad gäller själva målsättningen i fråga om det belopp vi skall ge har det varit stridigheter — dock inte i dag. När vi från centern i början av 1950-talet motionerade om att sätta upp ett mål på 1 96 av bruttonationalprodukten fick vi inget gehör genast. Men de andra partierna kom med. Socialdemokraterna kom sist. År 1968 anslöt de sig äntligen till denna målsättning. Det var ganska tydligt att socialdemokraterna ständigt låg på bromsen i fråga om u-hjälpen under mycket lång tid. Sedan var målsättningen att enprocentsmålet skulle uppnås 1971 75. Nu råder det inga delade meningar om den här saken, utan nu koncentreras diskussionen mer kring hur vi skall distribuera de pengar som vi vill använda. Vi har inom centern kämpat för en princip till. utöver att vi skulle komma upp till 1 26 i u-hjälp. Det är att de fattigaste skall hjälpas i första hand. Fattiga människor kan ju födas i länder där det är avskyvärda regimer och där allting är emot dem. Men kan de hjälpa det egentligen? Om vi på något sätt kan hjälpa dem — skall vi inte göra det? Det har diskuterats om målsättningen i dag. Gertrud Sigurdsen har talat om det. Bertil Måbrink har talat om det. Men tänk att man glömmer det viktigaste! Det första som står om målsättningen har under flera timmars debatt inte nämnts. Vad står det nämligen? Jo, när vi fattade principbeslutet stod det att det allmänna målet för allt bistånd är att bidra till att höja levnadsnivån för de fattiga människorna. Tänk att Gertrud Sigurdsen och Bertil Måbrink kan hålla på så länge och inte nämna det övergripande målet! Vi betecknade det ju som en stor framgång för centern att vi verkligen fick fastslaget att det är de fattiga människorna som vi skall hjälpa. Man går i stället in på det som står senare om mål av mer direkt betydelse för biståndets utformning och inriktning, där det talas om resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk självständighet och en demokratisk samhällsutveckling. Det som sägs är alldeles riktigt. Men också i den socialdemokratiska reservationen har man förbigått det övergripande målet. Man har nämnt de fyra andra konkreta biståndsmålen, men det övergripande har man inte nämnt någon gång. Jag tycker att jag har all anledning att erinra om vad som är det verkligt övergripande målet. Är då inte dessa partier eniga om den målsättningen? Nej, naturligtvis inte när det gäller vpk. Det kan man utan vidare konstatera av vpk-motionen. Där står det nämligen: ”U-landspolitiken måste i första hand inriktas på direkt stöd åt dem, som i dag kämpar mot förtryck och för en rättvis ekonomisk och social utveckling. Det är det effektivaste bidraget vi kan ge till strävandena att bygga upp en socialistisk värld.” Det är alltså en partipolitisk målsättning. Vpk har inte tänkt på de nödlidande människorna, utan det är regimerna man skall stödja. Så om någon råkat födas i ett land där det råder svält och nöd och därtill i ett land med en avskyvärd regim så är det inte värt att vända sig till vpk i Sverige, för därifrån blir svaret: Fortsätt att svälta — vi ger stöd bara till sådana länder som har samma åsikter som vi i politiskt avseende. Det är inte precis någon humanitär politik. Men jag kan inte läsa ut något annat än vad det står i motionen. Och det är ett klart besked — det är ingenting att säga om det. Då vet vi att detta är vpk:s målsättning. Socialdemokraterna har både i den här frågan och i andra vacklat mycket, och de gör det nu också. De sneglar litet grand på att man eventuellt skall ge pengar för en del andra syften också. Det är klart att stödet till Cuba hade en stark politisk anknytning, och den anknytningen ökade ju längre det gick. Eftersom Cuba glädjande nog ökade sina inkomster per capita och bruttonationalprodukten var det mindre och mindre motiverat med detta stöd, men socialdemokraterna fortsatte i alla fall och ville ge stöd till Cuba. Vad är då ”fattiga människor” för något? Ja, enligt FN räknas länder där medelinkomsten är mindre än 200 dollar per capita som fattiga länder. Och den största delen, ungefär 90 90, av det svenska biståndet lämnas till sådana länder och människor som är fattiga. Men skall vi gå in på andra principer, då gäller det helt andra värderingar. Skall vi ge politiska bidrag, då skall vi inte kalla det för u-landshjälp, utan då skall vi säga att det är politiska bidrag som vi ger till regimer som vi tycker passar våra åsikter. Det är ett klart besked, men då skall man inte längre kalla det u-landshjälp. Det är också detta som har gjort att vissa frågor om Latinamerika ter sig främmande för oss. I socialdemokraternas reservation om Jamaica och Dominikanska republiken är ju inte motiveringen att det skulle vara särskilt fattigt i dessa länder. Det heter ju: ”Den utveckling mot demokrati som trots stora svårigheter ägt rum i dessa länder kräver aktiva svenska solidaritetsinsatser.” Det är en annan målsättning det också. I och för sig är den lovvärd, men då får vi omvärdera hela biståndet. När vi ser att det är fråga om en fin utveckling som leder till demokrati skulle vi alltså hjälpa, och det kan jag varmt instämma i. Men då rör det sig inte längre om u-hjälp utan om någonting annat. Då tänker vi inte på de fattiga människorna. Under 200 dollar per capita är ju fattiggränsen. Man kan se hur hög levnadsstandarden är i de här länderna. Jamaica har mer än fem gånger så stor bruttonationalprodukt per capita, nämligen 1060 dollar per capita i stället för fattigdomsklientelets 200 dollar eller därunder. Dominikanska republiken har ungefär fyra gånger så stor bruttonationalprodukt per capita, nämligen 840 dollar. Därmed hör Dominikanska republiken inte till de fattiga länderna, även om landet inte heller hör till de rika. Cuba har fått litet sämre förhållanden under senare år men ligger i alla fall vid 750 dollar per capita, dvs. fyra gånger mer än per capita-inkomsten bland de fattigaste på jorden. I den socialdemokratiska reservationen om bredare samarbete med Cuba står det bl.a. följande: ”Eftersom inga biståndspolitiska skäl föreligger ---.” Visst finns det sådana skäl. Centern har länge, utan att ha berört Cubas utrikespolitik, framhållit att Cuba lyckligtvis fått en så god ekonomi att andra länder kan behöva biståndet bättre. Gertrud Sigurdsen citerade ett uttalande av mig om att vi borde ändra u-landspolitiken. Och visst har vi förändrat vår u-landspolitik. Det är inte samma målsättning som 1970. Det jag först talade om — att det övergripande målet är att de fattiga människorna skall ha stödet — har kommit in som ett nytt moment. Vi har också råkat i det läget att ett par länder, Tunisien och Cuba, har fått det så pass mycket bättre att vi har ansett oss kunna avveckla stödet. Socialdemokraterna accepterade ju också detta. Ni föreslog ju ett stöd på 70 milj.kr. och fick avslag. Följande år fattades sedan beslut om en avveckling, och då hade ni ingenting att invända. Ni har alltså inte konsekvent hållit fast vid att det skall utgå ett stöd, vilket vpk har gjort. Vpk har fortsatt att yrka på ett stöd på 70 milj.kr., oavsett om Cuba klarar sig bra eller ej. Man skall, enligt vpk:s mening, i alla fall fortsätta med bidraget. Bakgrunden är, som sagt, naturligtvis politisk. Det är i och för sig fullt förklarligt, men då får man ta ståndpunkt på det sättet i stället. Detta är alltså bakgrunden till att vi inte ansett att det är så befogat att ge mera stöd till Latinamerika. I anknytning till Latinamerika talade Olle Göransson om flyktingfrågorna. Här rör det sig om en mycket behjärtansvärd sak, och Sverige har hjälpt vid alla tillfällen då det har varit nöd ute i världen, vare sig det nu gällt allmän flyktinghjälp eller Palestinaflyktingarna. Vilka det än har varit fråga om har Sverige försökt att hjälpa. Men nu föreslår ju inte socialdemokratin så stora summor. Gertrud Sigurdsen har rätt när hon säger att det har rått stor enighet. Egentligen har det föreslagits mycket små summor. Ser man på de enskilda fallen kan man konstatera att summan i ingen av de socialdemokratiska reservationerna överstiger 1 90 av u-landshjälpen. Justeringarna är inte större. När det gäller flyktinghjälpen har det ju föreslagits en höjning med 5 milj.kr. till 35 milj.kr., och det kan väl vara motiverat. Det är ju ingen större summa. Dessutom bör man observera utskottets uttalande att detta inte är sista ordet beträffande denna hjälp. Det skrivs ju i utskottsbetänkandet att utöver vad som tidigare anslagits lämnade Sverige under budgetåren 1978 80 ytterligare 11 milj.kr. i humanitärt bistånd. När det gäller hjälp till flyktingar är det mycket lämpligt att ta medel ur katastroffonden. En flyktingström över till det andra landet kan ju uppstå mycket snabbt, och detta är en händelse av ett sådant slag att man kan ta från katastrofposten. Även när det gäller Nicaragua har man förslagit en förbättring. Men där kan man iaktta en glidning i skrivningen i den socialdemokratiska reservationen. I reservationen skriver man: ”I budgetpropositionen föreslår regeringen en ram för biståndet till Nicaragua, som är mindre än vad man redovisar i form av insatser.” Man gör alltså inte samma jämförelser där. Man jämför med de insatser som gjorts. Men därtill kommer vad utskottet sagt i det här fallet: ”I budgetpropositionen föreslås att 30 milj.kr. anvisas för humanitärt bistånd i Latinamerika. Det är samma belopp som gäller för innevarande budgetår.” Men så tillägger utskottet: ”Det framgår emellertid av propositionen att regeringen räknar med att därutöver vid behov kunna ta i anspråk medel ur katastrofposten för humanitära insatser i Latinamerika.” Detta bestyrker vad jag sade tidigare, nämligen att detta inte är sista ordet i fråga om Latinamerika. Man kan visst göra mer. Katastroffonden har vi för sådana ändamål. Jag kan alltså inte finna att det finns någon motivering och heller inte något stöd för att öka dessa anslag till Latinamerika, såsom socialdemokraterna föreslagit i sina reservationer. Det har förts en väl övertänkt politik i detta fall. Det finns tyvärr massor av fattiga människor i världen och många fattiga länder. Visst skulle jag i flertalet fall önska att vi kunde öka på anslagen med 5,10, 50 eller ändå fler milj.kr. Det går alldeles utmärkt att säga det. Men är man enig om ramen för det totala stödet, får man ta dessa miljoner någon annanstans. Det är möjligt att man då tar dessa miljoner från andra fattiga människor. Vi står här inför en avvägningsfråga: Vem skall vi egentligen hjälpa? Vpk har attackerat Bangladesh. Detta land ligger allra lägst på den internationella listan när det gäller per capita-inkomst. De som har under 200 dollar per capita räknas enligt FN till fattigklientelet. Bangladesh ligger på 80 dollar per capita. Kan man ge dessa människor hjälp utan att regimen får nytta av det, t.ex. genom fisket som Georg Åberg talade om, anser jag att man skall göra det. Då får man inte stirra sig blind på att där är en regim som vi inte på något sätt accepterar. Man kan hjälpa den fattiga människan som svälter. Det är det som är ledmotivet i centerns inställning till ulandspolitiken. Sture Korpås har redan redogjort för den enda reservation vi har. Vi anser att ett ekologiskt institut bör upprättas. Vi skall inte hjälpa u-länderna bara med pengar och prylar. Det finns mycket annat vi kan göra. Vi kan t.ex. varna dem för de misstag som vi har begått. Det gäller framför allt resurshushållningen och de ekologiska frågorna. I centerns reservation föreslås att vi skall ta ett steg på den vägen. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation 1 och i övrigt till vad utskottet hemställt.
Fru talman! Torsten Bengtson är ju talesman för centern, men jag vet inte riktigt om det är Sture Korpås eller Torsten Bengtson som representerar centerns politik. Men jag får väl ta fasta på Torsten Bengtsons inledande och avslutande resonemang. Jag kan bara dra en slutsats av det, nämligen att Sverige måste ändra ländervalet och i fortsättningen ge bistånd till Haiti, Indonesien och Nordyemen. Jag kan inte dra någon annan slutsats av Torsten Bengtsons resonemang.
Fru talman! När Torsten Bengtson läser detta att det allmänna målet för allt bistånd är att bidra till att höja levnadsnivån för de fattiga människorna låter det nästan som om han framställer det som något centerpartistiskt påfund. Jag tror att alla är och har varit överens om den formuleringen. Låt mig citera något som stod i Ola Ullstens proposition och som också återfinns i utskottsbetänkandet 1978/79:1: ”Solidaritet med de fattiga människorna i den tredje världen är tillräckligt motiv för ett omfattande svenskt biståndsprogram. Denna uppfattning fastslogs av riksdagen redan år 1962.” För att iaktta den blygsamhet som Ola Ullsten efterlyste skall jag inte tala om vilken regering som satt vid makten då. Jag citerade här vad Torsten Bengtson sade 1976 i denna kammare: ”När den biståndspolitiska utredningen har lagt fram sitt betänkande måste en omprövning ske av hela den svenska biståndspolitiken. Det är alls inte säkert att de nuvarande principerna i så fall kommer att gälla.” Det är inte samma målsättning, säger Torsten Bengtson. Men litet längre fram i sitt anförande säger han att det är stor enighet om biståndspolitiken. Ja, Torsten Bengtson, om det inte vore samma målsättning som den vi en gång föreslagit, skulle vi inte ha den stora enighet som råder i så gott som alla frågor. Det som Torsten Bengtson sade om länderna i Karibien kommer Maj-Lis Lööw att ta upp i sitt anförande.
Fru talman! När man skall ge u-hjälp är det många faktorer man skall iaktta. Vi kan förvåna oss över att vi inte hjälper vissa länder. Men detta har också ett internationellt perspektiv. Vi måste undersöka vad man gör i Norge, Danmark, Canada, Österrike osv. för att hjälpa på vissa platser. Det finns alltså en viss internationell uppdelning. Vi har t.ex. aldrig gett någon hjälp till Västafrika, utan vi har ägnat oss åt Östafrika. Därför finns det länder som vi inte observerat, även om de är fattiga. Dessutom är vi, Bertil Måbrink, ett litet land. Jag sade redan i mitt första anförande att det blir fråga om en avvägning när det gäller valet av mottagarländer. Vi kan inte sprida ut vårt bistånd på en förfärlig massa länder — vilka de nu är och vad de heter. Sedan är det naturligtvis viktigt att man skall se till huvudsyftet. Om Gertrud Sigurdsen nu helhjärtat instämmer i centerns målsättning ända sedan u-hjälpen började — professor Sten Wahlund var kanske den främste företrädaren för att vi skall ge hjälp till de fattiga människorna — så är det bra. Även om denna målsättning fastslogs 1962 fullföljdes den ganska dåligt på grund av att man gav politiska bidrag i stället. Det är kanske det som är skillnaden mellan centern och socialdemokratin. Men är vi nu helt eniga om den saken, blir det kanske lättare att samarbeta i fortsättningen, dvs. om vi sätter som det främsta målet att vi skall hjälpa de fattiga människorna. Denna målsättning har vi följt och ger nu 90 92 i sådana bidrag. Vi bör fortsätta att följa den linjen och inte ge oss in på att lämna politiska bidrag. I så fall blir vi i fortsättningen överens om hur vi skall göra med u-landsbiståndet.
Fru talman! Torsten Bengtson är som en envis papegoja. Han talar hela tiden om att vi skall hjälpa de fattiga människorna. Det är vi också överens om, Torsten Bengtson. Men detta är uppenbarligen bara en läpparnas bekännelse av Torsten Bengtson. Bevisligen är han med och aktivt pläderar för att vi skall ge hjälp till länder som har regimer som bedriver en politik som inte når ut till de fattigaste människorna. Jag har i mitt huvudanförande och i mina repliker pekat på Bangladesh, Pakistan, Indien och Kenya som exempel. SIDA:s och UD:s egen personal på platsen har i dokument efter dokument visat att de fattiga blir allt fattigare och de rika allt rikare i nämnda länder. Men detta vill Torsten Bengtson inte diskutera, utan han för ett annat, konstigt resonemang. Det är inte första gången jag har hävdat detta. Jag har i många biståndsdebatter i riksdagen påvisat att förhållandena är dessa och att problemen förvärras. Det finns en avgrundsskillnad mellan Torsten Bengtsons prat om att man skall hjälpa de fattiga och förhållandena sådana de är i praktiken. Torsten Bengtson har inte reserverat sig mot att man ökar bidraget till Bangladesh till 130 milj.kr. När det däremot gäller ett land som Vietnam, som är fattigt och som bedriver en utvecklingspolitik, som överensstämmer med alla mål — även de övergripande mål som Torsten Bengtson här tog upp - är Torsten Bengtson med och prutar bidraget. Man vill straffa Vietnam bara därför att landet tvingats slå till mot en brutal regim som Pol Pot, som ständigt attackerade Vietnam under nästan ett år. Enligt folkrätten har, Torsten Bengtson, såväl Vietnam som Tanzania rätt att slå tillbaka mot angripare. Däremot har man enligt folkrätten inte rätt att vara kvar i ett land, men vad är i dag alternativet när det gäller Vietnam? Ni som nu så intensivt attackerar Vietnam kan bidra till att Pol Pot kan komma tillbaka till Kampuchea. Så kan det i realiteten bli, om ni fortsätter att argumentera och driva propaganda på det sätt som ni nu gör.
Fru talman! Det är bara att instämma i att det är en avgrundsdjup skillnad mellan våra åsikter i fråga om u-hjälp. Av motion 1625 framgår ju klart att vpk anser u-hjälpen vara ”det effektivaste bidraget vi kan ge till strävandena att bygga upp en socialistisk värld”. När Bertil Måbrink inte får tillfredsställande svar ger han sig i stället ut på andra marker, och naturligtvis tyckte han illa om det svar som jag gav. Jag talade hela tiden om de fattiga människorna. Och jag kan erinra om det som Lundastudenterna en gång sade: Att äta är detsamma som att svälta, bara tvärtom. Men Bertil Måbrink vill inte tala om de fattiga människorna, utan han talar om socialistiska regimer och om att det är dit hjälpen skall ges. När det gäller Pol Pot-regimen, som en gång kallades för en befrielserörelse, vill jag upplysa Bertil Måbrink om att vi från svensk sida aldrig har sagt att vi skall ge u-hjälp till länder som är i strid. Och det tänker vi inte göra i fortsättningen heller. Sådan u-hjälp är oss främmande. Om den existerar för vpk, kan jag genast säga ifrån att det för centerns del är fullkomligt främmande att ge u-hjälp för stridsåtgärder.

Fru talman! ”Blandade krediter” är ett nytt inslag i vår biståndsdebatt. Att regeringen öronmärker 60 milj.kr. för detta ändamål innebär att Ola Ullsten tvingas ställa upp och betala handelsdepartementets exportfrämjande verksamhet. Det innebär också det slutliga sammanbrottet för folkpartiets ambitioner att bestämma den borgerliga biståndspolitiken. Denna biståndspolitik har efter 1976 utmärkts av en ökad kommersialisering. Syftet med de svenska biståndsprogrammen är numera uppenbarligen inte bara att främja utvecklingen i de fattiga länderna. Målsättningen att ge svenska företag ett handtag och att främja svensk export spelar en allt större roll i biståndsverksamheten. När regeringen i årets biståndsproposition reserverar 60 milj.kr. för dessas.k. blandade krediter tar man ytterligare ett rejält kliv i denna riktning. ”Blandade krediter” är en översättning från franskan, och det är en omskrivning av det enkla faktum att man använder biståndspengar för att göra svenska exportvaror billigare för köpare i u-länderna. Köparen från u-landet behöver inte betala hela priset för importen från Sverige. De svenska skattebetalarna får svara för mellanskillnaden. Detta rubriceras sedan u-hjälp, men är naturligtvis i första hand en ren handelsoch näringspolitisk insats. Utrikesministern sade i sitt anförande att vi socialdemokrater missar poängen, när vi talar om de s.k. blandade krediterna som en kommersialisering av biståndet. Han motiverade de s.k. blandade krediterna med att de mobiliserar nya resurser för u-länderna. Logiken i det resonemanget bör granskas. Vad vi här talar om är 120 milj.kr. av biståndsmedel på årsbasis. Dessa 120 milj.kr. kan överföras till några u-länder, antingen i form av obundet bistånd eller också i form av bistånd bundet till upphandling av vissa svenska varor eller tjänster. Ett villkor för dessa varor och tjänster skall vara, enligt den utredning som lades fram i förra veckan, att de mer eller mindre låser u-länderna till ytterligare import av svenska varor. Detta sägs faktiskt i klartext i rapporten. Nu påstår Ola Ullsten att 120 milj.kr. i bundet bistånd är av större värde för u-länderna än om det överförs i obunden form. Det brukar inte ens moderaterna hävda i sin advokatyr för bistånd till de svenska företagen. Obundet bistånd ger u-länderna frihet att köpa där det är billigast och mest gynnsamt för dem. Det är därför biståndsvolymen blir större vid obundet bistånd. Genom att binda biståndet till svenska leveranser sjunker värdet av de svenska biståndskronorna för u-länderna. Detta är den logik som legat bakom folkpartiets energiska agerande under tidigare år för en avbindning av biståndet. Nu har Ola Ullsten gjort en helomvändning i denna fråga. Folkpartiet har högervridit sin biståndspolitik 180”. Det främsta argumentet för s.k. blandade krediter är att andra västliga industriländer använder biståndspengar för liknande ändamål. Det gör det svårare för svenska företag att konkurrera på den växande u-landsmarknaden. Syftet är alltså rent kommersiellt. Det är alltså handelsministern som beställt en utredning i det vällovliga syftet att främja svensk export till u-länderna. När man läser rapporten slås man av det ömsinta intresset för u-ländernas behov och önskningar. Syftet är naturligtvis att motivera varför man vill använda biståndspengar för att främja svensk export. Handelsministern har — långt innan utredningen ens lagts fram — lyckats lägga beslag på 60 milj.kr. av biståndsanslagen för blandade krediter, och det gäller bara ett halvt budgetår. Årsvolymen kan alltså uppskattas till ca 120 milj.kr. Det är inte litet pengar, och den summan speglar naturligtvis moderaternas växande inflytande i regeringen. Förra gången herrar Burenstam Linder och Nordenfalk talade sig varma för u-ländernas behov gällde det IDB. Biståndspolitiska motiv fick även den gången skyla över de kommersiella intressena. Men när det gällde IDB lyckades herrar Ullsten och Blix stå emot trycket. Staffan Burenstam Linder tvingades därmed betala IDB-notan ur den egna kassan. Nu är moderaterna starkare, och de arma folkpartisterna i UD får bevittna hur Staffan Burenstam Linder tar för sig ur biståndsanslaget för att finansiera sin exportfrämjande verksamhet. blandade krediterna hör inte hemma i biståndsdebatten. De borde inte behandlas i utrikesutskottets betänkande. De hör hemma i näringsutskottet och bör finansieras med medel som går under rubriken Exportfrämjande åtgärder. Det är mycket möjligt att denna form av exportfinansiering är både lämplig och nödvändig för att slå vakt om svenska intressen på världsmarknaden. När andra länder gör sin export till u-länderna billigare med sådana här metoder måste Sverige kanske hänga med. Men det är då naturligtvis en bedömning som får göras från näringspolitiska och handelspolitiska utgångspunkter. Det har inte någonting med biståndspolitik att göra. Det är beklämmande att den borgerliga majoriteten i riksdagen på det sätt som här sker diskrediterar den svenska biståndsverksamheten. Visst har en del andra västliga industriländer rubricerat exportfrämjande åtgärder som u-hjälp, men svenska representanter har vid otaliga tillfällen i internationella sammanhang argumenterat för en avbindning av biståndet. Syftet har varit att höja värdet av biståndet. Obundet bistånd anses ju av alla vara den bästa och mest effektiva formen av bistånd. En obunden biståndskrona är värd mycket mer för mottagarlandet än en bunden. Detta har varit något av en profilfråga för folkpartiet i biståndsdebatten. Det förslag om biståndspengar till blandade krediter som vi i dag skall besluta om och den proposition i ärendet som kommer senare i år är en definitiv bankruttförklaring av folkpartiets biståndspolitik. Det är tydligen ett så vitalt intresse för folkpartiet att det som redovisas som bistånd i budgeten motsvarar 1 26 av BNP att partiets UD-baserade ledning är beredd att räkna in även helt andra saker än bistånd under den rubriken. De väljare som trodde att folkpartiets engagemang för biståndsfrågorna var genuint och ideologiskt förankrat får här besked om motsatsen. Men folkpartiets förtroendekapital i biståndsfrågan hos dessa grupper var tydligen en blandad kredit med moderaterna som främsta förmånstagare. Vi socialdemokrater har under senare år krävt att Sveriges andel av bidragen till IDA skall minskas. Kravet har flera gånger avvisats av den borgerliga majoriteten i utrikesutskottet och i riksdagen. Den sakliga tyngden i våra argument har dock inte varit utan verkan. Regeringen ansluter sig nu till vår linje. Den svenska andelen av IDA:s sjätte påfyllnad föreslås bli 3,0 20 mot tidigare 3,8 9. Våra IDA-bidrag är trots denna neddragning mycket stora — ställda i relation till flertalet andra länders — och de ökar under innevarande treårsperiod med drygt en kvarts miljard. Det är därför angeläget att regeringen inte ger upp ansträngningarna att reformera IDA. Utskottet bifaller på s. 38 och 39 i betänkandet den socialdemokratiska motionens yrkande om IDA. Synnerligen skarp kritik riktas mot Världsbankschefen McNamaras beslut att avstänga Vietnam från IDA-lån. Handlingssättet erinrar om Världsbankens agerande mot Allendes regering i Chile i början av 1970-talet. Även stoppet för IDA-lån till Vietnam beror på påtryckningar från USA. Därmed markeras på nytt USA:s förmåga att styra IDA:s verksamhet enligt sina önskningar. Det är genant att vår borgerliga regering inte tog upp denna sak i budgetpropositionen, och utskottets skrivning om IDA får därför närmast karaktären av en reprimand också mot regeringen. Brandtkommissionen föreslår en kraftig förstärkning av den internationella kreditgivningen på mjuka villkor. Att den föreslår skapandet av ett nytt organ vid sidan av Världsbanken och dess IDA antyder att denna grupp av högst kompetenta och välinformerade bedömare — där socialdemokraterna inte är i majoritet — enhälligt ansluter sig till tankegångar som här i riksdagen under flera år framförts från socialdemokratisk sida. Vårt förslag om ökade svenska bidrag till FN:s kapitalutvecklingsfond— 10 milj.kr. mer än regeringen — är en ytterligare markering av denna grundinställning. Det är beklagligt att satsningen på FN:s kapitalutvecklingsfond dröjer. Att den kommer under 1980-talet är mycket sannolikt. Det är bara synd att Sverige inte tar ledningen. Under punkten Särskilda program redovisas en mängd olika verksamheter, främst s.k. ämnesinriktat bistånd. Den ämnesinriktade verksamheten har vuxit kraftigt och tagit en stor del av SIDA:s personella resurser i anspråk. Det har skett på bekostnad av det direkta biståndet till programländerna. Regeringen tycks ha upptäckt det negativa i denna utveckling och anser nu att verksamheten under Särskilda program inte skall få breda ut sig mera under kommande år. Vi socialdemokrater menar att SIDA redan nästa budgetår bör koncentrera det ämnesinriktade biståndet och att anslaget därför kan göras 45 milj.kr. lägre än vad regeringen föreslår. Det skulle också göra det möjligt att använda SIDA:s personal mer effektivt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 13, 15 och 16.